Herr talman!

Vad har jag svarat på det? Jag har sagt att jag tycker att det är bra att det blir så. Men jag har tagit upp ett problem, nämligen hur man på ett rimligt sätt skall förfara med de praktiker som utnyttjats av tandläkare som är sjuka, som pensionerar sig eller som avlider. Jag har mycket svårt, herr statsråd, att inse att jag i det avseendet företräder de privatpraktiserande tandläkarnas intressen. Läser man innantill i min interpellation finner man att den utgår just från de konsekvenser som vilandebeslutet medför för patienterna när tandläkare blir sjuka osv. Jag är ingen vän av — jag förstår inte varför statsrådet skulle blanda in det i samband med denna interpellation — att marknadskrafterna skall styra tandvårdsefterfrågan. Jag har understrukit flera gånger att det är bra att vi fått tandvårdsförsäkringen. Övergångsproblemen skall vi självfallet komma till rätta med. Som jag tidigare sade hade man i England samma övergångsproblem. Men jag fick det intrycket av statsrådets senaste anförande att han sprungit ifrån vad han själv hade sagt i sitt svar.

Herr talman! Jag har velat ta detta tillfälle i akt för att helt kort understryka vilka stora problem etableringsstoppet för tandläkare — eller kanske snarare riksförsäkringsverkets tillämpning av etableringsföreskrifterna — medfört beträffande tandvården, speciellt i mindre orter, där de nya bestämmelserna får särskilt negativa konsekvenser. I min hemstad Ronneby avflyttade en tandläkare för en tid sedan och försökte överlåta sin privatpraktik till annan tandläkare. Det var ingen brist på intresserade tandläkare, som ville överta praktiken. Här var det alltså inte fråga om nyetablering utan om en ersättningsetablering, men riksförsäkringsverket stoppade densamma. Den uteblivna ersättningsetableringen innebär för en så liten ort som Ronneby med få privatpraktiserande tandläkare, att trängseln i tandvårdskön blir närmast olidlig. Borde inte de möjligheter till dispens som socialministern nyss redovisat föreligga i fall som dessa? Jag är helt medveten om nödvändigheten av att prioritera barnoch ungdomstandvården och förstår att man därför försöker styra tandläkare till folktandvården, men har inte riksförsäkringsverket varit alltför restriktivt i sin bedömning när det genom vilandeförklaring hindrar ersättningsetablering i områden, som har stort tandvårdsbehov? Kan en sådan åtgärd verkligen vara försvarlig? Tar man inga hänsyn till yttranden som inkommer från de regionala instanserna?

Herr talman! För den enskilde patienten betyder det ganska litet om han får sin tandvård genom folktandvården eller genom privatpraktiserande tandläkare. För den enskilde patienten är det också ganska ovidkommande var han är bosatt, när han har behov av vård, åtminstone om han har tandvärk — tänderna värker lika mycket oavsett om man bor i Stockholm eller i Årjäng. Patientens bekymmer gäller i båda fallen att få det akuta vårdbehovet täckt. Jag är varken interpellant eller frågeställare, men två förhållanden har gjort att jag ändå velat begagna detta tillfälle till att säga några ord. Det har vid upprepade tillfällen under den senaste tiden påtalats att vi befinner oss i en kris då det gäller tandvården. Herr Olsson i Edane är inte den enda som kan visa upp tidningsurklipp — jag kan också göra det. Dagens Nyheter skrev för någon vecka sedan: ”Ingen lättnad i tandkrisen. Köerna längre.” Jag har också läst om den åtgärd som Stockholms läns landsting vidtagit: man har nu måst träffa ett särskilt avtal för att få i gång en klinik som kan svälja de långa köer som väntar på behandling. Jag tror inte att detta egentligen är ett folktandvårdsproblem och inte heller ett privattandläkarproblem utan i första hand ett djupt mänskligt problem. Tusentals och åter tusentals människor väntar på vård, och de har räknat med att folktandvården på något sätt skulle bredda möjligheterna att få denna vård. Jag beklagar att en sådan här fråga föranleder något slags partipolitisk debatt, för här rör det sig inte om ifall det är ett system som är styrt från den ena eller andra partipolitiska stånd Nr 126 punkten, utan här gäller det enskilda människor som behöver vård. Därför Torsdagen den tycker jag att vi skall hjälpas åt och höja detta över partigränserna. Det 21 november 1974 gäller ju att ge vård och hjälp åt dem som behöver den. dadknten blossat nin Det finns några fakta att konstatera i detta sammanhang. Först och Om upphävande av främst är vi ju överens om att tandvårdsreformen skulle genomföras. = etableringsstoppet Jag är helt inne på samma motivering som statsrådet Aspling här har = för tandläkare, antytt: avsikten är att alla skall ha råd och möjlighet att få tandvård.

Herr talman! I fredags i förra veckan hade vi en interpellationsdebatt här i kammaren som rörde den socialpolitiska utvecklingen i vårt land. Socialministern hade vid det tillfället vänligheten att hälsa mig välkommen till dagens debatt, och jag tackade naturligtvis ja. Jag har velat erinra om detta, eftersom det kanske kan synas överflödigt att nu gå in i en diskussion där bl.a. herr Ringaby på ett klargörande sätt pekar på bristerna i tandvårdsförsäkringen. Jag tillät mig emellertid att i förra veckans debatt vara kritisk mot etableringsstoppet. Det re Nr 126 sulterade i att statsrådet ansåg att jag svartmålade tandvårdsförsäkringen, Torsdagen den som socialministern betecknade som en viktig social reform i vårt land. 21 november 1974 Svartmålning är ett ord som jag tycker att regeringen har litet lätt = för att gripa till så fort vi riktar kritik mot den förda politiken. Det - Om upphävande av är inget tvivel om att en tandvårdsförsäkring är ytterligt betydelsefull — etableringsstoppet när den fungerar på ett för medborgarna tillfredsställande sätt. Den bör = för tandläkare, då på ett försäkringsmässigt riktigt sätt omfatta alla medborgare: barn, — m.m. ungdom och vuxna. Den kritik som riktats mot tandvårdsförsäkringen, bl.a. från moderata samlingspartiets sida, är ingen efterhandskonstruktion. Vi krävde i partimotion i anslutning till propositionen väsentliga förbättringar, något som herr Ringaby redan påpekat. Det var och är fortfarande betydelsefulla krav som vi då framförde. Etableringsstoppet har, som här framhållits, fått orimliga konsekvenser. Jag vill ytterligare understryka det, eftersom det var detta jag var inne på i föregående debatt. Ett exempel som jag känner mycket väl till behandlades i går i en kvällstidning. Jag skall inte närmare gå in på det, men det gäller en praktik som står tom i Linköping efter ett dödsfall i början på juni, några dagar före etableringsstoppet. Etableringstillstånd för någon ersättare har ej beviljats. Jag förmodar att socialministern personligen känner till fallet, då enligt uppgift många av den bortgångne tandläkarens tidigare patienter i sin nöd skrivit till statsrådet och bett om hjälp. Jag har en sådan skrivelse här. Jag skall inte citera den i dess helhet, men vederbörande hänvisar till att han tidigare har varit patient hos den bortgångne tandläkaren och inte kan komma in vid folktandvården, som enligt uppgift har väntetid på fyra år. Brevet slutar: ”Eftersom ersättare —-——- enligt uppgift ännu ej beviljats av berörda myndighet, anhåller jag härmed omgående om upplysning vart jag skall vända mig för att få erforderlig tandvård utförd. Tacksam för omgående svar.” Denna skrivelse var ställd till socialminister Sven Aspling, och jag förmodar alltså att socialministern väl känner till fallet. Jag vet inte hur många brev socialministern fått, men det skulle vara mycket intressant att veta hur många som fått svar och hjälp när de begärt detta. Det är, herr talman, verkligen min förhoppning att de nya regler som statsrådet utlovar i sitt svar, när det gäller att avlösa systemet med vilandeförklaringar, skall utformas så att fall av här relaterad art rättas till och inte kan upprepas. Vi får nämligen inte trots all omsorg om folktandvården — en omsorg som jag tror att vi alla är eniga om — driva en politik som försätter enskilda människor i en svår situation. Till sist vill jag understryka en sak, som jag tycker är viktig i sammanhanget. Det finns all anledning att försöka komma till rätta med problemen i tandvårdsförsäkringen, detta av omtanke om både patienterna och de yrkesutövare som i dag arbetar hårt för att motsvara de 53 stora krav som ställs på dem. Det är angeläget att beslutade reformer fungerar väl. Då först ger de hjälp och den trygghet som vi alla eftersträvar. Jag vill slutligen också understryka vad herr Henmark sade, nämligen att detta egentligen inte är en fråga som vi skall lägga partipolitiska aspekter på. Det är en angelägenhet som angår oss alla att tandvårdsreformen fungerar på ett tillfredsställande sätt. Därför är detta ett problem som vi bör hjälpas åt att komma till rätta med.

Herr talman! Det har gjorts åtskilliga inlägg i denna debatt, och jag skall väl inte ta alltför lång tid i anspråk för att kommentera dem. Men inläggen har ändå föranlett mig att begära ordet för att understryka några saker. Jag börjar med att vända mig till herr Ringaby.

I klartext betydde detta en tandvårdsförsäkring utan taxebindning av tandläkarna. Det skulle ha inneburit att tandläkarna själva utan bindningar hade fått fastställa de behandlingskostnader de önskade. Moderaterna gick därmed emot en av de grundläggande förutsättningarna för tandvårdsförsäkringen, nämligen den att allmänheten skall ha rätt till tandvård efter fasta priser för alla behandlingar samt att tandläkarna därför skall vara taxebundna. Moderaternas förslag och herr Ringabys fortsatta agerande här upplever jag därför bara så, att det inte är patienternas intressen han är talesman för utan i första hand privattandläkarnas. Vidare ställde herr Ringaby en fråga till mig rörande landstingens behandling av tandläkarna och deras insatser i folktandvården. Jag upplever det så, herr Ringaby, att tandläkarna runt om i landet gör förnämliga insatser i folktandvården. Herr Ringaby är ju själv landstingsman och vet lika bra som jag vilka utomordentliga insatser som görs på folktandvårdens område inom Örebro län. De är värda allt erkännande. Hur kan herr Ringaby då stå här och mer eller mindre direkt kritisera landstingens insatser vad gäller folktandvården? Herr Andersson i Örebro citerade ett väsentligt stycke i mitt interpellationssvar och ställde sig bakom det. Därmed tycker jag också att han har tagit tillbaka den fråga som han ställde i sin interpellation till mig, och då kan jag nöja mig med att bara notera den saken. Sedan tog herr Petersson i Ronneby upp frågan om dispenser. Som jag redan förklarat skall jag inte här gå in på enskilda ärenden, men låt mig ändå nämna att riksförsäkringsverket hittills har fått in 133 ansökningar om dispens från beslutet om vilandeförklaring. Av dessa har 104 ansökningar avgjorts. Resten, som till större delen har kommit in de senaste veckorna, håller på att utredas. I 78 av de 104 fallen har - Nr 126 dispens lämnats, dvs. i flertalet fall. Vanligen har emellertid denna dis Torsdagen den pens varit försedd med begränsningar av olika slag. Systemet med vi 21 november 1974 landeförklaring av ansökningar om att öppna privatpraktik har, som jag = tidigare framhållit, kommit till för att man skall få tid att överväga si Om upphävande av tuationen. Det är naturligt att man får vara tämligen restriktiv medan = etableringsstoppet detta sker. Jag räknar med att läget skall klarna inom de närmaste veck = för tandläkare, orna. Samtidigt vill jag understryka att riksdagsbeslutet om folktand = m.m. vårdens utbyggnad, som inbegriper landstingens ansvar för barnens tandvård, inte på några villkor får naggas i kanten. Herr Henmark menade, om jag förstod honom rätt, att det för den enskilde inte spelar någon större roll om det är en tandläkare inom folktandvården eller en privattandläkare som gör insatserna. Men herr Henmark får inte glömma bort att det i stora delar av detta land är folktandvården som människorna har att lita till. Gå ut i glesbygderna, herr Henmark! Där finns inga privattandläkare. Där är det folktandvården som har det totala ansvaret för att tandvården skall fungera. Glöm inte bort — jag har understrukit det tidigare i dag — att två och en halv miljoner människor verkligen har upplevt vad tandvårdsförsäkringen innebär. Bakgrunden till riksförsäkringsverkets beslut är att 200 tandläkare försvunnit från folktandvården till privattandvården. Vad vill herr Henmark svara de patienter hos folktandvården — däribland många barn — som därigenom förlorar sin tandläkare? De bor ofta just i glesbygden. Till herr Strindberg och andra från den borgerliga sidan som gjort inlägg i denna debatt vill jag bara ställa frågan: Varför talar ni inte om de 424 tandläkarstolar inom folktandvården som står tomma? Här gäller det glesbygden — herr Olsson i Edane nämnde Årjäng. Varför talar ni inte om det problemet? Jag är väl medveten om de problem som föreligger i tätorter och centralorter.

Härtill kommer 1,1 miljoner barn som 1974 fått fullständig tandbehandling inom ramen för den avgiftsfria barntandvården inom folktandvården. Dessa siffror talar, som jag tidigare sagt, för sig själva. De visar vilken betydelsefull social reform tandvårdsförsäkringen är.

Herr talman! Nej, herr statsråd, i moderata samlingspartiets reservation föreslogs faktiskt att tandläkarna skulle taxebindas. Vi ville taxebinda tandläkarna på de vanliga arbetena som det går mycket lätt att taxebinda. Men vi ville däremot ha en fri taxesättning för tandläkarna på mera komplicerade arbeten för att stimulera forskning och utveckling. Det här förslaget rimmar mycket nära med 1965 års tandvårdsutrednings för 55 slag, där majoriteten faktiskt föreslog ett liknande system. Så misstänkliggör inte vårt system, herr Aspling! Det var utomordentligt väl genomtänkt. Dessutom skulle det ge mycket högre återbäring till patienterna = 75 procent mot herr Asplings 50 procent — och innebära en enhetlig taxa, som skulle ha skalat bort utomordentligt mycket av det besvär och det krångel som nu finns. Jag kritiserar inte så mycket folktandvården, herr statsråd, utan jag skulle snarare vilja kritisera riksförsäkringsverkets sätt att följa försäkringen. Folktandvården behöver t.ex. inte ta betalt för de översta latituderna i folktandvårdstaxan, men ändå utgår återbetalning för den översta latituden, vilket är någonting som de privata tandläkarna inte får. Riksförsäkringsverket har alltså skapat en snedkonkurrens vid tolkningen av försäkringen, och det är inte bra; det stimulerar inte arbetet. Varför talar vi inte om de 400 tomma tandläkarstolarna i folktandvården? Rannsaka hjärta och njurar, herr statsråd, om orsakerna till det! Säkert finns det många anledningar. Jag kan inte stå här och säga vad det beror på i alla sammanhang, det finns säkert skäl till att de står tomma. Om man ville utreda problemet litet närmare för att se varför det har blivit så, kanske man kunde komma fram till lösningar på problemet genom att behandla tjänstetandläkarna på ett annat sätt. Jag vet att t.ex. på folktandvården i Göteborg har en tjänstetandläkare två dagar per år reserverade som sammanträdesdagar för utveckling av sitt arbete. Jag undrar vilken riksdagsman som skulle nöja sig med två dagar om året för vidareutveckling av sina kunskaper i arbetet på samma sätt som tjänstetandläkarna i Göteborg. Det är visserligen bättre ställt på vissa andra håll, men jag tror det finns många positiva åtgärder som skulle kunna vidtas för att förbättra förhållandena för folktandvårdens tandläkare. Huvudproblemet är emellertid ändå, herr socialminister, dessa enorma verkningar av vilandeförklaringen som vi nu upplever, och som innebär att man inte ens vid ett dödsfall, när människor är fullständigt förtvivlade, kan sälja praktiken eller fortsatta verksamheten med någon annan tandläkare. Där måste det bli en ändring; där borde etableringskontrollerna upphävas redan nu och ersättningsetablering införas omedelbart, herr socialminister, eftersom det nuvarande systemet skapar stora sociala problem ute i bygderna.
Herr talman! Statsrådet Aspling tog som intäkt för att jag skulle ha frångått vad jag i min interpellation hade ansett vara ett problem genom att jag citerade vad statsrådet har sagt i sitt svar till mig, nämligen att nettotillskottet av tandläkare skall gå till folktandvården men att privattandläkarvården skall hållas på oförändrad nivå. Då jag sade att detta var bra, tog statsrådet som sagt det som intäkt för att jag inte står fast vid vad jag har framfört i interpellationen. Men det är väl på grund av att man inom tandvårdsdelegationen har kommit underfund med att just detta var ett problem som man har Nr 126 diskuterat sig fram till nya regler för att avlösa det här systemet med Torsdagen den vilandeförklaring. Jag tycker det är bra att man har gjort detta och att 21 november 1974 de berörda organen har uppfattat det så, att detta måste klaras. Så som — jag har framhållit i interpellationen har dock problemet varit av sådan - Om upphävande av

Herr talman! Jag ber att få erinra statsrådet Aspling om att jag bestämt fastslog att min utgångspunkt var att privattandvården skall bibehållas vid nuvarande nivå. Jag vill sålunda inte bygga ut den på bekostnad av folktandvården. Där trodde jag att vi var överens, eftersom det var riksdagens beslut och statsrådet har sagt det i sitt svar. Därmed vill jag helt avvisa den erinran som jag fick om att.jag på något sätt skulle önska försämra förhållandena för glesbygdspatienter. Statsrådet sade att av 125 inkomna ansökningar om dispens har 78 beviljats. Jag blev väldigt förvånad då jag hörde de siffrorna, vilkas riktighet jag givetvis inte betvivlar. I det fall som jag anförde var läget vid en tandläkarmottagning det att en av de där tjänstgörande tandläkarna hade avlidit och att den andre tandläkaren på grund av hjärtbesvär måste trappa ned sin verksamhet. Det förvånar mig om några motiv för dispens kan vara starkare än dessa. Jag förstår inte hurudana beslutsformerna är om man kan vägra att ge dispens för tandläkare som på detta sätt utan eget förvållande hamnar i en besvärlig situation. Om 78 av 125 har beviljats dispens har alltså 60 procent av ansökningarna bifallits. När man då känner till ett konkret fall som det jag har nämnt tycker man det är underligt att just denna ansökan avvisades. Jag förmodar att detta ärende kommer på regeringens bord i form av besvär, och då har statsrådet alltså möjlighet att ta ställning på nytt.
Herr talman! Problemen inom folktandvården känner vi alla ganska väl till — i varje fall vi som på olika sätt är knutna till arbetet inom landstingen. Jag är medveten om exempelvis vakanssituationen inom Östergötlands län. Det är problem som jag tror att vi är överens om att vi måste komma till rätta med. Men jag tror inte att vi skall lösa dem genom att sätta enskilda människor i kläm. Det fall som jag relaterade från Linköping får konsekvenser för de efterlevande, inte bara för patienterna. Änkan, som inte har kunnat bli av med praktiken ännu efter sex månader, måste uppleva samhällets behandling av henne som upprörande. Jag tycker faktiskt att socialministern borde hysa förståelse för att folk upplever det på det viset. Det är helt orimligt när samhället agerar så att enskilda människor kommer i kläm.

Herr talman! Herr Jonsson i Mora har frågat om jag ämnar ta initiativ till att inkomstprövningsreglerna för kommunala bostadstillägg anpassas till de nya taxeringsvärdena på fastigheter. Resultaten av nu pågående fastighetstaxering kommer att fastställas först under våren 1975. Jag har självfallet frågan om den pågående fastighetstaxeringens effekter under uppmärksamhet och den har också berörts tidigare i höst vid de överläggningar som jag regelbundet har med Pensionärernas riksorganisation . De frågor som hänger samman med de nya taxeringsvärdenas inverkan på inkomstprövade pensionsförmåner kommer att tas upp till prövning så snart erforderligt underlag finns härför.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

Det har signalerats att pågående fastighetstaxering kommer att leda till väsentligt höjda taxeringsvärden för bl.a. villafastigheter. Antalet personer i åldern 67 år och däröver som år 1972 i sin deklaration upptagit inkomst av fastighet uppgick till omkring 190 000. Det är således ett betydande antal pensionärer som kommer att beröras av de nya taxeringsvärdena. Låt mig sedan erinra om att kommunerna fastställer de kommunala bostadstilläggens storlek och de grunder efter vilka de skall utgå. Kommunalt bostadstillägg kan utgå till den som uppbär folkpension eller hustrutillägg. Det är emellertid beroende av pensionärernas eventuella inkomst vid sidan av folkpensionen, och vid inkomstprövningen måste kommunerna följa vissa fastställda regler. Det innebär bl.a. att tillägget skall reduceras om pensionären har inkomst vid sidan av folkpensionen som överstiger 1 500 kronor för gift och 2 000 kronor för ensamstående. Avkastningen av enoch tvåfamiljsfastigheter som bebos av pensionstagaren beräknas med 2 procent av den del av taxeringsvärdet som inte överstiger 150 000 kronor, med 4 procent på den del som överstiger 150 000 kronor men inte 225 000 kronor och med 8 procent av den del som överstiger 225 000 kronor. Vid uppskattningen av förmögenhetsavkastningen gäller även att den skall ökas med 10 procent av den del av skillnaden mellan fastighetens taxeringsvärde och skuld på fastigheten som överstiger 40 000 kronor för gift och 50 000 kronor för annan pensionär. En höjning av taxeringsvärdet på en fastighet som bebos av en pen Nr 126 sionär kan således lede till att penstonären "plötsligt upptäcker att han, Torsdagen den fastän han inte fått högre inkomster, blir högre taxerad för inkomst av. 2äinovember 1974 förmögenhet och i vissa fall för förmögenhet på grund av att taxerings = värdet höjts. Ång. reglerna för Det här har väckt mycken oro hos pensionärer som bebor egna fas — inkomstprövning av tigheter och har kommunala bostadstillägg. De frågar sig med rätta om de kommunala det kan vara riktigt att det skall bli sådana här konsekvenser. Det framgår = bostadstilläggen bl.a. av många insändare i tidningar och av telefonsamtal och brev som jag har fått — jag förmodar att även statsrådet har fått sådana. En pensionär med endast folkpension och låg sidoinkomst är mycket starkt beroende av det kommunala bostadstillägget. Skulle bostadstilllägget reduceras är det självklart att pensionären blir bekymrad. Med oförändrade inkomstoch förmögenhetsgränser kan det bli färre pensionärer som får bostadstillägg, och de pensionärer som erhåller sådana tillägg kommer att få lägre belopp. Om pensionärernas inkomster skulle bli oförändrade drabbas de alltså, till följd av högre taxeringsvärden på fastigheterna, av minskande eller bortfallande bostadstillägg. Blir det sedan fråga om en kombination av bortfallande bostadstillägg och en höjd beskattning kan det för den enskilde pensionären ha mycket stor betydelse. Jag tror att man vågar säga att detta är otillfredsställande. Frågan i min interpellation var om socialministern ämnade ta initiativ för att anpassa inkomstprövningsreglerna till de nya taxeringsvärdena på fastigheter. I sitt svar säger statsrådet att han självfallet har frågan under uppmärksamhet och att de nya taxeringsvärdenas inverkan på inkomstprövade förmåner kommer att tas upp till prövning så snart erforderligt underlag härför finns. Det är i och för sig bra att statsrådet har frågan under uppsikt, men det är kanske inte riktigt säkert att det beskedet lugnar en del oroliga pensionärer.

Det här är en fråga som gäller en stor grupp människor, det vet också statsrådet. Ett positivt svar tror jag skulle lugna en del oroliga pensionärer.

Herr talman! Det är mycket bra att herr Jonsson i Mora har väckt denna interpellation. Hade han inte gjort det skulle jag ha interpellerat 59 själv. Att jag nu tar till orda beror på att problemet har speciell aktualitet i Göteborg, i Bohuslän och i Halland. En del av de 190 000 pensionärer som har eget hem bor på Västkusten, och en hel del av dessa har hört av sig till mig därför att de varit mycket oroliga. Som interpellanten pekar på i sin interpellation är frågan besvärlig därför att pensionärernas förhållanden påverkas av många olika faktorer. En del av dem faller inte under statsrådets domäner, t.ex. skattefrågan. Men jag antar att socialministern just i sin egenskap av socialminister är intresserad av folkpensionärernas totala situation och därför beaktar även de synpunkter som inte direkt hör hemma i hans departement. Förr kunde fastighetstaxeringsnämnderna när man bestämde nya taxeringsvärden ta speciella hänsyn. Det fanns en bestämmelse inte om marknadsvärde utan om det värde som en förståndig köpare är villig att betala. Enligt de nya bestämmelserna som riksdagen har beslutat om är taxeringsmyndigheterna skyldiga att ta upp 75 procent av marknadsvärdet. Om i en del kommuner på Västkusten folk från städerna i syfte att skaffa sig fritidsbostäder köper fastigheter och därmed driver upp priserna tycker man att en taxeringsnämnd skulle kunna ta hänsyn till det förhållandet. Men jag har i dag haft kontakt med en länsstyrelse, där vederbörande länsråd sagt att det icke längre finns någon sådan möjlighet. Därför kan det hända att en fiskare eller folkpensionär som byggt sig ett eget hem med stora uppoffringar och besvär och som använder det som sin bostad och ingenting annat, upptäcker att hans hus upptaxeras inte med 30 eller 40 procent utan i vissa fall med 100 procent och kanske mer. Sådana fall kommer att finnas enligt de beräkningar som man nu i förväg gör inom länsstyrelserna om utfallet av den nya taxeringen. Då kommer denna pensionärs förhållanden att förändras på det sätt som herr Jonsson i Mora pekade på, genom att hans förmögenhet ökar. Hans möjligheter att få avdrag för nedsatt skatteförmåga minskar och han kan alltså förlora en del av den skattefrihet han annars skulle ha i egenskap av folkpensionär eftersom han måste ta upp 2 procent av det ökade taxeringsvärdet som intäktshöjning. Socialministern vet ju också att det finns andra utgiftsökningar för pensionären som inte har att göra med dessa förhållanden — ökade bränslekostnader osv. Folkpartiet har i sin partimotion om bostäderna visat en del exempel på vad bara själva fastighetstaxeringshöjningen kan betyda. Man finner där att pensionärerna — inom rimliga gränser för taxeringsvärdena — i sina deklarationer kan bli tvungna ta upp en inkomstökning på mellan 600 och 1 000 kronor. Detta vid en tänkt ökning av taxeringsvärdet på 30 procent. Vid ännu högre ökningar av taxeringsvärdena blir det ännu mera. En kostnadsökning på 1000 kronor om året för folkpensionären genom kombinationen av skattehöjning och bortfallet bostadstillägg blir inte någon ovanlig siffra. I många fall kommer det att bli mycket mera. Nu är det klart att dessa människor kan vara tacksamma för att de helt plötsligt blivit rika. Men eftersom de inte kan äta sina dyrbara te Nr 126 gelpannor och inte kan sälja sitt hus — de har ju huset som sin bostad Torsdagen den — så har de föga glädje av detta. 21 november 1974 Jag har sagt till de folkpensionärer som ringt mig att de skall ta det L lugnt. Den här höjningen blir inte aktuell förrän 1976, och vi har ett — Ang. reglerna för helt år på oss att klara av dessa saker. Jag personligen tycker att det — inkomstprövning av vore orimligt om de nuvarande bestämmelserna då skulle gälla. Jag utgår — de kommunala ifrån att det kommer att ske en ändring som tar bort den ökade be = bostadstilläggen lastningen på innehavare av egnahem -— en belastning för i första hand folkpensionärer men även för andra innehavare av egnahem. Men det är ganska naturligt att dessa människor är oroade för framtiden. De har inga förmögenheter att ta till vid sidan av sina hus. De räknar väl med att deras folkpension skall öka, men när det blir ökningar av denna storleksordning när det gäller deras kostnader då blir de oroliga. Därför hade jag hoppats att socialministern kunnat säga något mer än att detta skall tas upp till prövning. Jag vill därför till sist instämma i herr Jonssons i Mora vädjan: Kan inte socialministern lugna dessa oroliga människor med att vi kommer att se till att de inte blir för hårt belastade. Det är inte bara fråga om en nykter, kall och saklig prövning utifrån vissa matematiska formler utan vi måste se till — och det tror jag vi är överens om, men det bör också sägas ut — att inte dessa människor skall drabbas av de följder som fastighetstaxeringen innebär om man inte vidtar särskilda åtgärder.
Herr talman! Jag kan försäkra herr Sven Gustafson i Göteborg att jag och regeringen i sin helhet är i hög grad intresserade av och engagerade i folkpensionärernas totala situation. Detta har också kommit till uttryck i många avseenden. Jag hänvisar bl.a. till den proposition som avlämnades till riksdagen under sommaren och som kommer upp till behandling om några veckor. Den gäller väsentliga förbättringar av folkpensionsförmånerna. De nya taxeringsvärden som blir resultatet av pågående fastighetstaxering kommer att fastställas i maj nästa år. Dessförinnan kommer fastighetsägarna att få ta del av vissa preliminärt angivna värden. Det finns ingen anledning att nu gå närmare in på det faktiska resultatet av det taxeringsarbete som nu pågår. När det gäller beräkningen av de inkomstprövade pensionsförmånerna kommer de gamla taxeringsvärdena att tillämpas även under första halvåret 1975. Jag utgår från att riksförsäkringsverket, i likhet med vad som skett i anslutning till tidigare fastighetstaxeringar, kommer att utfärda anvisningar till försäkringskassorna i denna fråga.

61 Jag tycker, herr talman, att det är en ganska naturlig ordning med hänsyn till den faktiska situation som nu föreligger.

Herr talman! Socialministern säger att frågan om pensionärernas bostadstillägg kommer att tas upp till behandling. Det är en självklarhet att den måtte tas upp till behandling. Men jag var övertygad om att socialministern skulle vara beredd att säga i vilket syfte den skulle tas upp till behandling. Vi har nu förhållandet att man, enligt de nya bestämmelserna, inte kan ta några speciella sociala hänsyn vid fastställandet av taxeringsvärdet. Om vi har oförändrade villkor i övrigt skulle det innebära en stor belastning på folkpensionärerna. Då borde väl socialministern vara villig att säga att frågan kommer att tas upp till behandling i syfte att ta bort den extra belastning som folkpensionärerna skulle råka ut för och som i många fall skulle orsaka dem ekonomiska bekymmer. Jag vore tacksam om socialministern ville komplettera sitt svar med en sådan försäkran. Om han inte gör det skulle pensionärerna ha anledning till en viss oro.

Herr talman! Statsrådet nämnde bl.a. den proposition, som snart ligger på riksdagens bord för behandling, där frågan om förbättrade folkpensionsförmåner tas upp. I det fallet kan vi stryka under att efter den utskottsbehandling som varit så råder det en mycket stor enighet om att vi skall genomföra de förbättringar som statsrådet föreslagit i sin proposition. På den punkten är vi helt och hållet överens vad jag kan förstå. Jag vill anknyta till vad herr Sven Gustafson i Göteborg sade senast. Jag hade också väntat att få litet mera preciserat från statsrådets sida i vilken riktning den här prövningen kommer att gå och vilken omfattning den får när man, så snart man har resultatet av den nya taxeringen nästa år, kommer att utföra den. Sedan nämnde statsrådet någonting om att riksförsäkringsverket kommer att utfärda anvisningar till taxeringsnämnderna. Det finns naturligtvis också en möjlighet att via anvisningar till taxeringsnämnderna eliminera en del av verkningarna av de höjda taxeringsvärdena. Vad jag emellertid närmast önskade få veta när jag ställde frågan var huruvida statsrådet övervägde att justera inkomstprövningsoch förmögenhetsgränserna för att på det sättet kunna ta bort effekten av de höjda taxeringsvärdena. Den möjligheten finns och har använts tidigare när man haft att behandla sådana här frågor.
Herr talman! Herr Sven Gustafson i Göteborg pekade själv i sitt anförande på rader av komplikationer som kan följa med de förändrade taxeringsvärdena. Just därför att taxeringsvärdena kommer att höjas blir det, helt naturligt, nödvändigt att ta upp de här frågorna till en seriös prövning, men jag kan inte i dag stå här och i detalj klargöra hur reglerna skall utformas i olika avseenden. Vi måste naturligtvis — det är ju det jag har pekat på — ha ett underlag först innan vi kan bedöma frågan i dess helhet.

Herr talman! Herr Enlund har frågat mig om jag vill medverka till att den gemensamma nordiska alkoholoch narkotikaforskningen samordnas inom ett enda nordiskt samarbetsorgan för rusmedelsforskning. Nordiskt samarbete på narkotikaområdet har länge varit aktuellt. Sedan år 1970 finns ett nordiskt kontaktmannaorgan för narkotikafrågor. En arbetsgrupp under detta kontaktmannaorgan presenterade i våras ett förslag till upprättande av ett nordiskt samarbetsorgan för narkotikaforskning. En majoritet i gruppen ansåg att det föreslagna organet skulle syssla endast med narkotikaforskning och att alkoholforskningen skulle hållas utanför detta organs verksamhet. Den finske ledamoten i gruppen reserverade sig mot majoritetens förslag och förordade ett inrättande av ett nordiskt organ för rusmedelsforskning. Härmed avses såväl narkotika som alkohol. Sedan arbetsgruppens utredning remissbehandlats i de nordiska länderna har nordiska socialpolitiska kommittén, som är nordiska ministerrådets beredande organ för socialoch hälsovårdsfrågor, efter omfattande diskussioner mellan de deltagande ländernas delegationer föreslagit att ett nordiskt samarbetsorgan för drogforskning upprättas fr.o.m. år 1975 för en försöksperiod på tre år. Förslaget innebär vidare att från samma tid upprättas en nordisk evalueringskommitté med uppgift att studera arbetet i såväl det nordiska samarbetsorganet för drogforskning som den nordiska nämnden för alkoholforskning. Därvid skall man förutsättningslöst pröva möjligheterna till en sammanslagning av de två organen och på vilket sätt det nordiska samarbetet i fråga om såväl alkoholsom narkotikaforskning kan inarbetas i det nordiska samarbetet rörande samhällsforskning. Förslaget är nu under behandling i nordiska ministerrådet, som inom kort kommer att fatta beslut i frågan.

Herr talman! Jag tackar herr socialminister för den redogörelse för ärendets handläggning som han har lämnat i anledning av min interpellation. Jag hade genom interpellationen hoppats att dels få en närmare redogörelse för vilka motiv som anförts för att inrätta två samarbetsorgan för rusmedelsforskning, dels få ett svar på frågan om herr socialministern ändå inte skulle vilja medverka till en samordning inom ett enda organ. Beträffande motiveringen för att ha två parallellt arbetande organ, ett för alkoholforskning och ett för drogforskning, ger socialministerns svar ingen klarhet. Flera tunga remissinstanser har påpekat att dessa två forskningsgrenar inte bör skiljas åt, kanske närmast därför att det inte går att skilja dem åt. I min interpellation nämnde jag en hel rad remissinstanser som har avstyrkt förslaget i den delen, och jag vill citera några avsnitt ur remissvaren. Medicinalstyrelsen i Finland skriver: ”Trots att rusmedel och bruket därav i viss mån varierar, borde rusmedelsfrågan i princip behandlas som en helhet.

Men forskningsrådet säger klart ut att denna forskning bör koncentreras till ett enda samarbetsorgan. Jag skulle kunna referera flera remissinstanser som redovisar samma uppfattning. Däremot har jag inte lyckats hitta några motiveringar för den tudelning som det framlagda förslaget innebär. Men jag föreställer mig att det ändå någonstans under förarbetet måste ha redovisats sådana motiveringar. Därför hade jag hoppats att statsrådet här skulle lämna en redogörelse för det motivet. Skulle några sådana motiv aldrig ha redovisats blir den fråga som jag ställt i min interpellation ännu mer motiverad: Vill herr socialministern medverka till att vi redan från början får till stånd en samordning av den nordiska alkoholoch narkotikaforskningen inom ett enda samarbetsorgan? Jag tycker, herr talman, att denna fråga är alltför viktig för att kvarstå obesvarad. Den är viktig därför att den i och för sig välmotiverade satsning som man nu ämnar göra på narkotikaforskningen enligt det föreliggande förslaget kan leda till att alkoholforskningens resurser blir eftersatta. Och alkoholproblemet är dock det utan jämförelse största medicinska och sociala problemet i vårt samhälle. Jag är övertygad om att socialministern ändå har en uppfattning i denna fråga. Det vore värdefullt om den redovisades, i synnerhet som definitivt beslut ännu inte fattats i nordiska ministerrådet.

Herr talman! Med anledning av herr Enlunds inlägg vill jag säga att planerna på ett nordiskt samarbetsorgan för drogforskning är betydligt äldte än den rekommendation om en integrerad nordisk rusmedelsforsk ning som antogs i Nordiska rådet i våras och som ju också herr Enlund har åberopat i sin interpellation. Som jag redan nämnt behandlades arbetsgruppens förslag i nordiska ministerrådets beredande organ, nordiska socialpolitiska kommittén. I kommittén fanns, liksom i den arbetsgrupp som hade presenterat förslaget, olika meningar i frågan om huruvida alkoholforskningen och narkotikaforskningen borde samlas i det nya organet. I god nordisk anda förhandlade man sig fram till en kompromiss som alla länder alltså var införstådda med. Kompromissen innebär, som jag också redan har framhållit, att det nya organet för narkotikaforskning får en försökskaraktär, att alkoholforskningen samtidigt förstärks och att en speciell evalueringskommitté nu förutsättningslöst skall undersöka möjligheterna till en integrerad nordisk rusmedelsforskning efter försöksperiodens utgång. Det förslag som Nordiska rådet förde fram i sin rekommendation i våras kommer således att mycket allsidigt prövas under den utredning som nu kommer till stånd. De nordiska socialministrarna hade tillfälle att redogöra för planerna på det här området för Nordiska rådets socialpolitiska utskott i samband med rådets samling i Aalborg i början av november.

Herr talman! Jag tycker nog att frågan härigenom har fått en positiv lösning. Mycket kanske kan tala för en samordning, och frågan därom har alltså inte förts åt sidan, utan under den här försöksperioden kommer just det spörsmålet att bli föremål för prövning. Vi får alltså tillfälle att, mot bakgrund av de erfarenheter som vunnits, senare ta ställning till frågan om en eventuell direkt integrering.
Herr talman! Det tillägg som statsrådet här gjorde till sin redogörelse över ärendets handläggning tyder på att man haft vissa svårigheter att komma fram till en lösning som alla parter kunde acceptera. Jag tycker att inrättandet av en evalueringskommitté måste anses vara ett tecken på att man varit tveksam om rimligheten i det framlagda förslaget. Först ordnade man det så att man får två parallellt arbetande samarbetsorgan på rusmedelsforskningens område. Därefter tillsätter man en evalueringskommité med uppgift att studera arbetet i de två organen för att förutsättningslöst pröva möjligheterna till en sammanslagning. Vi har redan en nämnd för alkoholforskning, och frågan är om det inte hade varit rimligare att man hade gjort denna förutsättningslösa prövning innan man inrättade det nya organ för narkotikaforskning, som skall arbeta på försök under tre år. För min del hyser jag ändå en viss oro över att det förslag som nu föreligger kommer att leda till att alkoholforskningen kan komma litet grand i efterhand. Herr statsrådet undviker att tala om vilken uppfattning han har i sakfrågan: Vore det inte bättre med ert organ för de här uppgifterna? Jag tycker att statsrådets uppfattning på den punkten ändå är ganska viktig, framför allt ur följande synpunkt: Kommer vi att få det som nu ordnas som en permanent anordning eller kan vi vänta oss att i vart fall socialministern i Sverige kommer att arbeta för att man efter försöksperioden skall få en samordning till stånd i ert organ?
Herr talman! Det brukar höra till god tradition här i riksdagen att man inte svarar på mer eller mindre hypotetiska frågor. Men jag vill gärna säga att jag självfallet personligen kommer att följa detta arbete med mycket stort intresse. Vi kommer nu att få ett underlag för att pröva frågan om en eventuell integrering i framtiden. Det har, som jag öppet redovisat, förelegat delade meningar om detta, men vi har också i god nordisk anda på kompromissens väg kommit fram till det resultat som föreligger. Herr Enlund känner säkerligen till att frågan om ett nordiskt samarbetsorgan för drogforskning har en ganska lång historia. Jag upplever det som positivt att vi kommit fram till detta resultat. Därmed har vi ingalunda — låt mig försäkra det — fört frågan om en eventuell framtida samordning åt sidan. Tvärtom upplever jag det så att den frågan väl har fallit framåt.

Herr talman! Herr Westberg i Ljusdal har frågat chefen för utbildningsdepartementet dels hur han ser på den utveckling i fråga om religionskunskapsämnets ställning på grundskolans mellanstadium som nyligen redovisats i en av skolöverstyrelsen gjord undersökning, dels om han med anledning härav avser att vidta några åtgärder i syfte att få undervisningen i detta ämne att ligga i linje med vad läroplanen anger. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara interpellationen. Som ett led i arbetet med uppföljningen av 1969 års läroplan för grundskolan har skolöverstyrelsen vid två tillfällen — nämligen våren 1971 och våren 1974 — undersökt religionskunskapens ställning. Beträffande undervisningen i religionskunskap på mellanstadiet visade den sista undersökningen att ämnet i ökad utsträckning funnit sin roll som ett bland flera orienteringsämnen. Lärarna visade en klart ökad be — Nr 126 nägenhet att integrera religionskunskap med övriga ämnen. Däremot fann Torsdagen den en majoritet av lärarna — ca 60 procent — det svårt att levandegöra s.k. 21 november 1974 fundamentala livsfrågor och samlevnadsfrågor. Enligt lärarna berodde = detta framför allt på bristande ämneskunskaper hos dem själva i ämnen = Ang. religionskunsom psykologi och religionskunskap men även på brister i läromedlen. — skapsämnets Dessa svårigheter berörde bl.a., som herr Westberg påpekat, bibelun = ställning på dervisningen eftersom de bibliska texterna ju bör levandegöras främst grundskolans genom en anknytning till de frågor som nutidsmänniskan ställer sig. mellanstadium Av undersökningen i våras framgick vidare att 44 procent av lärarna inte ansett sig kunna tilldela religionskunskapen den tid som enligt läroplanen skall avsättas från ämnet. En av orsakerna till detta var enligt de intervjuade lärarna de svårigheter när det gäller metodiken i ämnet som jag berört i det föregående. En annan orsak låg däri att stoffet inom övriga samhällsorienterade ämnen i läromedlen hade ett i förhållande till religionskunskapen alltför stort utrymme. Skolöverstyrelsen har sedan länge arbetat för en förnyelse av arbetssättet i religionskunskap på mellanstadiet. I detta arbete ingår bl.a. ett forskningsprojekt vid lärarhögskolan i Stockholm, kallat Undervisningsmetodik i religionskunskap. Detta, som avslutades 1973, har haft som syfte att undersöka hur religionsundervisningen i dag bör utformas på ett pedagogiskt lämpligt sätt samt att utarbeta och pröva metoder för en sådan undervisning. Inom ramen för detta forskningsprojekt har ett metodmaterial för ett urval av arbetsområden utarbetats. Detta material kommer att tillsammans med övriga väsentliga resultat och ställningstaganden publiceras i form av ett fortbildningsmaterial för lärare. Sedan 1970 finns ett omfattande fortbildningsmaterial för lärare på lågoch mellanstadierna tillgängligt. Materialet, som har utarbetats av skolöverstyrelsen, innehåller ämnesfördjupning avseende samtliga moment i religionskunskap och exempel på metodiskt genomarbetade arbetsområden avseende t.ex. bibelkunskap. Kontinuerliga insatser görs sålunda för att åstadkomma en förnyelse i arbetssättet i religionskunskap. Den stora efterfrågan på skolöverstyrelsens fortbildningsmaterial i religionskunskap vittnar också om att lärarna känner behov av fortbildning inom detta område Låt mig slutligen nämna att det inom skolöverstyrelsen pågår ett arbete med målbestämning och utvärdering — det s.k. MUT-projektet — för att utarbeta och tillhandahålla instrument för prioritering och urval av stoff. Instrumenten kommer framför allt att vara knutna till s.k. basfärdigheter och baskunskaper. Detta kommer att ge lärarna en hjälp att göra prioriteringar i varje ämnes stoff, som i dag är nödvändiga för att arbetssättet i skolan skall bli det önskvärda och elevernas inlärning skall bli effektiv. MUT-projektet planeras ge som resultat förändrade läroplanssupplement 1977/78. De frågor herr Westberg tagit upp i sin interpellation har som jag här nämnt skolöverstyrelsen redan uppmärksammat. Skolöverstyrelsens åt 67 gärder syftar just till att ”få undervisningen att ligga i linje med vad läroplanen anger”, varför det inte finns behov av några ytterligare åtgärder av mig. Det skolöverstyrelsen nu omedelbart ämnar göra är att gå ut med en information i frågan där lärare och skolledare bl.a. uppmanas att beakta problemen i undervisningen.

Herr talman! Först ett tack till statsrådet Hjelm-Wallén för den redogörelse hon lämnat som svar på min interpellation. För det första framgår det av redogörelsen att statsrådet delar uppfattningen att religionskunskapen inte alltid får den tid som enligt läroplanen skall avsättas för ämnet. Däremot kan jag inte av redogörelsen utläsa hur statsrådet ser på den utvecklingen. Statsrådet hänvisar visserligen till skolöverstyrelsens arbete för en förnyelse av arbetssättet i religionskunskap och till ett omfattande fortbildningsmaterial, men det sistnämnda har ju funnits tillgängligt sedan 1970 utan att situationen, så långt jag förstår, har förbättrats. Slutligen hänvisar statsrådet till det inom skolöverstyrelsen pågående arbetet med målbestämning och utvärdering, som kan beräknas resultera i förändrade läroplanssupplement 1977/78. Men vi har ju redan nu en klar målsättning för undervisningen, och den måste väl åtminstone tills vidare vara vägledande. Den kan dock inte — såvitt jag förstår — nås, om ämnet inte får den tid som enligt läroplanen skall tillkomma ämnet religionskunskap. För det andra kommer statsrådet fram till slutsatsen att det inte finns behov av några ytterligare åtgärder från hennes sida. Det svaret ger inte anledning till någon större tacksamhet. Tvärtom gör det mig besviken och säkerligen också den opinion som med speciellt intresse följer de här frågorna. Det är klart dokumenterat att religionskunskapen i nära hälften av mellanstadieklasserna inte får den tid som enligt läroplanen skall avsättas för ämnet. Det finns en rad förklaringar till att så är fallet. Lärarna uppger, enligt svaret, att det är svårt att levandegöra s.k. fundamentala livsfråror och samlevnadsfrågor och att detta framför allt beror på bristande ämneskunskaper i psykologi och religionskunskap men även på brister i läromedlen. En annan orsak anses av lärarna vara svårigheter när det gäller metodiken, och ytterligare en ansågs vara att stoffet inom övriga samhällsorienterande ämnen i läromedlen hade ett i förhållande till religionskunskapen alltför stort utrymme. Gemensamt för i svaret och här relaterade orsaker är att det är möjligt att göra något åt dem. Därför är jag så förvånad när statsrådet säger att det inte finns behov av några ytterligare åtgärder från hennes sida. När det står helt klart att religionskunskapen i nära hälften av mellanstadieklasserna inte får den tid som enligt läroplanen skall avsättas för ämnet och då man samtidigt är medveten om åtminstone en del av orsakerna till detta förhållande, borde det vara angeläget för det ansvariga statsrådet att vidta åtgärder i syfte att undanröja här nämnda men också andra orsaker till det påtalade missförhållandet. Nr 126 Särskilt angeläget måste det vara att satsa på lärarutbildning och fort Torsdagen den bildning men också på läromedlen. Inom parentes sagt kan det vara skäl 21 november 1974 att påpeka att detta med lärarutbildningen också gäller högstadiet, där enligt uppgift hälften av undervisningstiden i religionskunskap upphålls Ang. religionskunav lärare som saknar ämnesteoretisk och ämnesmetodisk kompetens. Un — skapsämnets dersökningen visar att många av dessa lärare säger sig ha svårigheter. = ställning på Lärarutbildningen har inte i tid anpassats till den nya undervisningsgrundskolans situation som uppkom då religionskunskapen sammanfördes med de s.k. mellanstadium orienteringsämnena, och inte heller läroböckerna har i alla avseenden anpassats till den nya undervisningssituationen. Det kan också ifrågasättas om ämnet religionskunskap är betjänt av att ingå i s.k. samlad undervisning tillsammans med orienteringsämnena. Men därom är det kanske för tidigt att ha en bestämd mening. Ovedersägligt är att vissa avsnitt av religionsämnet inte lämpar sig för en integrering utan bör läsas för sig. Men det är angeläget att ämnet får sin rättmätiga del av undervisningstiden, så att målsättningen för undervisningen i ämnet nås och så att ämnets olika delar får rum i undervisningen. Särskild vikt vill jag fästa vid anvisningen att Bibeln skall ha en central plats vid undervisningen om kristendomen och att bibelkunskapen bör ge en samlad bild av Jesu person, hans liv och hans förkunnelse. Läroplanen är mycket klar på den punkten: ”När det gäller kristendomen skall bibeltexterna stå i förgrunden. Elevernas upplevelse av dessa texter kan tänkas påverka deras inställning och åskådning. Detta är helt förenligt med kravet på objektivitet.” Det sägs också att biblar bör finnas i tillräckligt antal för individuellt bruk i undervisningen fr.o.m. årskurs 3. Det är också sagt i anvisningarna att inslag av religiös andakt i olika utformning i morgonsamlingarna kan förmedla något av religionens upplevelsesida. Då vill jag fråga: Känner statsrådet till om det som jag nu anfört ur läroplanen praktiseras ute i skolorna, om det alltså fungerar i enlighet med läroplanens intentioner? För egen del finner jag det angeläget att så sker. Jag delar den uppfattning som läroplanen uttrycker på följande sätt: ”Eftersom kristendomen globalt sett spelar en väsentlig roll, och då den kristna religionen i vår kulturkrets har ett avgörande inflytande på människors livshållning, måste undervisningen i religionskunskap i första hand vara en undervisning om kristen tro och etik.

Jag uppskattar givetvis skolöverstyrelsens arbete för en förnyelse av arbetssättet i religionskunskap på mellanstadiet och att det finns tillgång till fortbildningsmaterial, innehållande ämnesfördjupning avseende samtliga moment i religionskunskapen och exempel på metodiskt genomarbetade arbetsområden avseende bl.a. bibelkunskap, men det har tydligen inte varit tillräckligt. Det metodiska arbetet är viktigt och det är säkerligen angeläget med fördjupning när det gäller samtliga moment i ämnet, men det är minst lika viktigt att undervisningen ges det innehåll som läroplanen anger och att tillräcklig tid anslås för ämnet. Jag vill tacksamt notera uppgiften att skolöverstyrelsen nu omedelbart skulle gå ut med information i frågan, där lärare och skolledare bl.a. uppmanas att beakta problemen i undervisningen. Men räcker det med en uppmaning att beakta problemen? Är det inte praktiska åtgärder, konkreta åtgärder, som behövs — åtgärder som når fram och blir till nytta i vardagssituationen i skolan? Det är mig bekant att många lärare känner osäkerhet inför det här ämnet och frågar efter klara besked. Man vet inte hur man skall ställa sig när det gäller att ge de olika ämnena inom orienteringsgruppen tid och i vilken utsträckning man kan flytta från det ena ämnet till det andra. Också på den punkten råder, om jag har fått riktiga uppgifter, osäkerhet. Det kan även ifrågasättas om inte de lärare och lärarkandidater som har intresse av att få undervisning i ämnet skulle få tillgång till en utökad utbildning. De skulle också kunna överta undervisningen i ämnet från de lärare som önskar byta bort religionskunskapen. Det finns olika vägar att gå fram på, och det är såvitt jag kan se utomordentligt angeläget att man försöker komma till rätta med de förhållanden som jag påtalat.

Herr talman! När jag tagit del av skolöverstyrelsens undersökning rörande religionskunskapen på mellanstadiet har jag kunnat konstatera samma förhållande som herr Westberg i Ljusdal, och jag har också kommit till samma slutsats som herr Westberg: förhållandena är inte tillfredsställande. Den enda rimliga ståndpunkt jag kan inta är att läroplanen skall följas. Det här innebär inte att jag också säger att jag bör vidta åtgärder, Nr 126 utan jag konstaterar att skolöverstyrelsen är den myndighet som har Torsdagen den att verka för att läroplanens mål och innehåll förverkligas. Jag konstaterar 21 november 1974 också att skolöverstyrelsen har, med anledning av sina egna undersökningar, vidtagit en rad åtgärder för att förbättra situationen när det gäller Om en breddad religionskunskapen på mellanstadiet. utbildning av Min slutsats är alltså att vi nu bör låta de här åtgärderna få genomslag Sjukgymnaster innan vi efterlyser nya åtgärder.

Herr talman! Statsrådet Hjelm-Wallén lämnade nu klara besked på - som jag ser det — utomordentligt viktiga punkter, och det ber jag få tacka för. Det första beskedet var att statsrådet icke finner nuvarande förhållanden tillfredsställande och det andra att läroplanen skall följas. Jag tror det är viktigt och värdefullt att statsrådet säger detta klart ut. Det kommer att skingra en hel del missförstånd och oklarheter ute på fältet. Därför uppskattar jag det — och jag tror många med mig. Sedan sade statsrådet att skolöverstyrelsen har vidtagit en rad åtgärder och att hon vill vänta på genomslaget av redan vidtagna eller på gång varande åtgärder. Det kan givetvis vara riktigt. Men vi får inte glömma, fru statsrådet Hjelm-Wallén, att vi här rör oss på ett område där vi också behöver resurser. Den verkställande myndigheten behöver resurser för att kunna vidta de åtgärder som är erforderliga. Jag tänker då inte minst på fortbildningsverksamheten och lärarutbildningen. Det är angeläget att statsrådet följer de här frågorna mycket uppmärksamt och, när det verkställande organet anmäler behov därav, ser till att resurserna också ställs till förfogande.

Herr talman! Herr Olsson i Edane har frågat mig om jag är villig att uttala mig till förmån för en breddad utbildning av sjukgymnaster. Herr Olsson har vidare frågat efter skälet till att den beslutade sjukgymnastutbildningen i Örebro och Umeå inte startat och när utbildningen på dessa orter kan väntas komma i gång. Jag delar herr Olssons uppfattning att en utbyggnad av sjukgymnast HU utbildningen är angelägen. Jag utgår ifrån att Kungl. Maj:ts uppdrag till skolöverstyrelsen den 11 februari 1972 att skyndsamt undersöka förutsättningarna för att öka intagningen till sjukgymnastoch arbetsterapeututbildningarna skall ge resultat i önskad riktning.

Alla dessa tjänster måste vara besatta för att utbildningen, både den teoretiska och praktiska, skall kunna genomföras. Enligt uppgift från utbildningsnämnden i Örebro läns landstingskommun beräknas utbildningen emellertid kunna börja i Örebro i januari 1975. Vad beträffar utbildningen i Umeå vill jag nämna att överläkartjänsten i medicinsk rehabilitering vid Umeå lasarett inte kunnat besättas. Enligt uppgift från utbildningsnämnden i Västerbottens läns landstingskommun finns dock numera vissa utsikter att tjänsten kan bli besatt på nyåret 1975. Det torde därefter dröja cirka ett år innan verksamheten på rehabiliteringskliniken är så uppbyggd att sjukgymnastelever kan tas emot.

Herr talman! Jag tackar fru statsrådet Hjelm-Wallén för svaret på min interpellation. I tredje stycket av svaret ges ett klart besked om att statsrådet delar uppfattningen att en utbyggnad av sjukgymnastutbildningen är angelägen. Därmed har statsrådet också svarat positivt på den första delfrågan i min interpellation. När det sedan gäller den andra delfrågan, alltså skälen till att den beslutade sjukgymnastutbildningen i Örebro och Umeå inte har startat och när utbildningen på dessa orter kan väntas komma i gång, är det bara att beklaga att igångsättningen av den utbildningen torde dröja ännu en tid, speciellt i Umeå där vi tydligen inte kan påräkna någon utbildning förrän tidigast 1976. Det sista upplever jag som ytterst beklagligt. Jag skall kort förklara varför jag ställt den här interpellationen. Bristen på utbildade sjukgymnaster upplevs redan i dag som mycket besvärande, men det är de kommande årens bekymmer som kanske är det allra största problemet. Här går nu landstingen in för att hårt prioritera utbyggnaden av långtidsvården. Bara i mitt hemlän Värmland är ambitionerna i förslaget till ny hälsooch sjukvårdsplan omkring 1 000 nya långvårdsplatser. Jag nämner detta därför att just långtidsvården har så stora krav på rörelsebehandling för att rehabiliteringen skall bli meningsfull. Det är en enstämmig uppfattning att vi har ett stort växande behov av sjukgymnaster. Det fattas helt enkelt utbildad personal som kan utveckla och aktivera patienterna. Lika enstämmig är uppfattningen att utbildningskapaciteten i dag är Nr 126 otillräcklig. En intagningskapacitet på 270 elever per år räcker inte för Torsdagen den att förse ens nuvarande antal långvårdskliniker med sjukgymnaster, och 2] november 1974 med den kraftiga utbyggnad som planeras över praktiskt taget hela vårt land kommer dagens bristsituation att förvärras. Vi kommer aldrig att Om en breddad kunna knappa in på behovet, utan det kommer att växa sig ännu större = utbildning av om vi inte kan bredda utbildningen, vilket jag tror ändå till sist blir — sjukgymnaster nödvändigt. Den knappa utbildningskapaciteten är dubbelt beklaglig då tusentals svenska flickor och pojkar köar för att få just den här utbildningen. Som jag uppgett i interpellationen är det inte ovanligt att ett femtiotal elevplatser lockar tusentalet sökande. Att samtidigt rehabiliteringen inom långtidsvården blir starkt eftersatt på grund av brist på sjukgymnaster och hjälppersonal upplever sjukvårdsmyndigheterna ute i landet som en onödig obalans. Är det då alldeles omöjligt att få en rejäl breddning av utbildningen till stånd? Statsrådet har ju genom sitt svar klart deklarerat sin positiva syn på en utbyggnad av sjukgymnastutbildningen. Kan vi då förlita oss på att det uppdrag skolöverstyrelsen fick i februari 1972 ger de resultat som både statsrådet och jag tycks anse som mycket angelägna?

Herr talman! Tillåt mig att i all korthet tillägga några synpunkter till vad herr Olsson i Edane anförde. Jag delar herr Olssons uppfattning att det är beklagligt att de beslutade sjukgymnastutbildningarna ännu inte har kommit till stånd. Som statsrådet riktigt redovisade beror det på svårigheterna att få kvalificerad lärarpersonal — det gäller både läkare och sjukgymnaster. Det är verkligen också min förhoppning att vi snart skall få till stånd de beslutade instituten, inte minst det i Umeå. Norra Sverige saknar nämligen helt sjukgymnastutbildning. Men jag vill tillägga en synpunkt. Det hade varit en stor fördel — inte minst för det område som herr Olsson i Edane nämnde, nämligen långtidsvården — om vi hade fått till stånd den utbildning av biträden till sjukgymnasterna som varit aktuell i ett decennium om inte mer utan att någon kursplan framlagts eller något beslut fattats. På initiativ från Göteborg har nu en läroplan för biträden till sjukgymnaster försöksvis utarbetats. Det är min förhoppning att försöksverksamhet nu verkligen skall komma i gång, så att vi får en sådan utbildning. Just inom långtidsvården kan sjukvårdsbiträden som fått en viss utbildning på sjukgymnastområdet avlasta sjukgymnasterna högst betydligt. De kan arbeta under sjukgymnastens ledning och därmed hjälpa patienten. På så sätt kan man åstadkomma en välbehövlig rationalisering. Jag vet inte om statsrådet har fått närmare informationer i detta hänseende, men jag skulle vara intresserad av att få höra statsrådets egen uppfattning om värdet av en utbildning för sjukgymnastbiträden.
Herr talman! Vi tycks alla vara överens om behovet av ökad kapacitet på detta område samtidigt som vi alla beklagar de orsaker som legat till grund för att de åtgärder, som riksdagen har beslutat, inte kunnat komma till stånd. Beträffande fru Kristenssons fråga förhåller det sig så som fru Kristensson antog, nämligen att jag inte känner till de nya planerna. Jag får informera mig om dessa.
Herr talman! Jag skall inte förlänga interpellationsdebatten, utan jag vill bara helt kort i detta sammanhang erinra om vad socialutskottets ordförande herr Karlsson i Huskvarna yttrade här i kammaren den 30 oktober i år i samband med att en motion om legitimation för vissa kiropraktorer behandlas. Jag citerar ur riksdagsprotokollet: ”——-— det är angeläget att en utbyggnad av sjukgymnastutbildningen sker. Vi har för närvarande 270 utbildningsplatser för sjukgymnaster, och flera blir det väl inte under de närmaste åren, men det behövs ännu flera; detta är en av flaskhalsarna i den svenska sjukvården av i dag.” Det här sista som socialutskottets ordförande konstaterade vill jag livligt instämma å. Jag tackar statsrådet än en gång för svaret.

Herr talman! Herr Bohman har frågat mig hur jag ser på de resultat som uppnåtts eller kan komma att uppnås under det avslutande arbetet inom konferensen för säkerhet och samarbete i Europa och vilken linje Sverige kommer att följa under konferensens slutskede i de frågor där enighet ännu ej nåtts. Herr Bohman har vidare frågat mig hur jag ser på det läge som nedrustningsfrågorna — inte minst på kärnvapenområdet - kommit i under det senaste året och vilka åtgärder regeringen anser det möjligt vidta i detta avseende. Herr Takman har frågat mig om jag är beredd att ge en utförlig redogörelse för den nuvarande situationen beträffande icke-spridningsavtalet i fråga om kärnvapen, IAEA:s kontrollsystem, Sveriges underavtal med IAEA och dess tillämpning samt de åtgärder regeringen förbereder för att bidra till en framgång för NPT-konferensen 1975. Herr Wijkman, slutligen, har frågat mig om jag är beredd redogöra för vilka initiativ i FN och andra internationella organ som den svenska regeringen planerar för att snabbt driva på arbetet mot en internationell kontroll av det fredliga utnyttjandet av kärnkraften, i första hand beträffande det klyvbara materialet samt anläggningarnas fysiska skydd och säkerhet. Jag avser att besvara de framställda frågorna i ett sammanhang. Först skall jag i korthet redovisa min syn på de aspekter av den internationella utvecklingen, som beröres av interpellanterna. Det senaste årets allvarliga kriser i Medelhavsområdet och Mellersta Östern har utan tvivel ökat den internationella oron. Man har fått illustrationer av hur lokala konflikter kan störa och försvåra de ledande stormakternas långsiktiga strävanden till avspänning. Nya lokala krig kan inte uteslutas. Bristen på resultat i de internationella nedrustningssträvandena är också ägnad att framkalla pessimism. Samtidigt växer världens ekonomiska problem. Det gäller särskilt den allvarliga livsmedelssituationen, ener 81 giproblemen, den kraftiga inflation som drabbat många länder och den bristande stabiliteten på valutaområdet. Vilka konsekvenser dessa ekonomiska svårigheter kan få för den internationella politiska utvecklingen låter sig i dag inte överblickas. Risken för ökad politisk labilitet understryker vikten av att uppnå internationella samarbetslösningar av de ekonomiska problemen. Samtidigt bör man inte bortse från de positiva förändringar som ägt rum i den internationella bilden under senare år. Kortsiktiga bakslag behöver inte bryta en långsiktig trend. Medan många iakttagare under ett tidigare skede ansåg ett krig mellan Förenta staterna och Sovjetunionen sannolikt, torde i dag ytterst få regeringar ansluta sig till en sådan bedömning. De båda supermakterna har alldeles påtagligt övergått från en politik av konfrontation till en politik av förhandlingar. Deras strävanden att nå överenskommelser till ömsesidig nytta sträcker sig över ett omfattande fält. Samarbetsavtal sluts i en rad olika ämnen på både högre och lägre nivå. För världen i stort är supermakternas förhandlingar om begränsning av kärnvapenrustningarna av särskild betydelse. Redan det faktum att de numera förhandlar om rustningsfrågor av synnerligen ömtålig karaktär är beaktansvärt. Samtidigt bör man ha klart för sig att dessa förhandlingar är mycket komplicerade och att det knappast finns anledning att vänta sig avgörande resultat i en nära framtid. Av allt att döma har dock de två makterna ett starkt intresse inte endast av att minska krigsriskerna utan också av att hålla tillbaka kostnaderna för sina kärnvapenrustningar. Också beslutet att förhandla om ömsesidiga styrkereduktioner i Europa är i sig självt betydelsefullt. Men inte heller här finns det skäl att förutse ett snabbt genombrott, eftersom en mängd olika intressen måste avvägas mot varandra. Långsamheten i förhandlingsprocessen utgör inget bevis för bristande vilja att nå resultat. Förbundsrepubliken Tysklands överenskommelser med Sovjetunionen, Polen och Tyska demokratiska republiken har utgjort ett viktigt inslag i de senare årens avspänningspolitik. Ur svensk synpunkt är denna del av avspänningspolitiken uppenbarligen av särskild betydelse. Den fullföljes av den ombildade västtyska regeringen. Jämsides därmed utvecklar andra västeuropeiska stater sina förbindelser med Östeuropa. Utvecklingen mot ett alleuropeiskt samarbete går trögt men har inte avstannat. Det finns allmänt taget ingen anledning att hävda att den internationella avspänningsprocessen skulle ha avbrutits. Jag övergår härefter till att besvara den första av herr Bohmans frågor. Den europeiska säkerhetskonferensen har utvecklats till en omfattande och minutiös kartläggning av säkerhetspolitiska, ekonomiska, kulturella och humanitära problem i Europa samt villkoren för samarbete mellan stater med olika samhällssystem och ideologi. Detta arbete har visat sig vara betydligt mer tidskrävande än någon förutsåg. Särskilt gäller detta arbete inom den s.k. tredje korgen, där frågorna om informationsfrihet och mänskliga relationer behandlas. Anledningarna till för seningen är flerfaldiga. Det är givetvis svårt att fånga in Europas historiska — Nr 127 och dagspolitiska realiteter i formuleringar och förslag som tillfredsställer Fredagen den alla de 35 deltagarländerna med deras olika traditioner och samhällsskick. 22 november 1974 ESK behandlar inte enbart de under efterkrigstiden dominerande öst I västfrågorna. I mycket konkret mening behandlas även andra frågor av = Ang. säkerhetsoch vitalt intresse för många deltagarländer. nedrustningsfrågor Även om man stött på många svårigheter bör inte de hittills uppnådda — na resultaten underskattas. Detta gäller kanske främst de frågor som rör det ekonomiska, industriella och tekniskt-vetenskapliga samarbetet samt inom miljövårdsområdet. Av speciellt intresse för de alliansfria staterna är ESK:s behandling av de militära förtroendeskapande åtgärderna, bl.a. förvarningar vid manövrar och större öppenhet beträffande de militära budgeterna. Sverige har därför tillsammans med övriga alliansfria länder lagt fram preciserade förslag härom. Det är med beklagande jag måste konstatera att svårigheterna att uppnå tillfredsställande resultat synes stora. Vi följer emellertid mycket noga arbetet på detta område tillsammans med övriga alliansfria stater. Sverige har stort intresse av att ESK så snart som möjligt avslutas på ett för alla parter tillfredsställande sätt. Vi kommer även fortsättningsvis att i realistisk anda verka för lösningar som står i samklang med våra demokratiska och humanitära traditioner. Vi kommer även att understryka vikten av att finna lämpliga former för en uppföljning av den europeiska säkerhetskonferensens resultat. Under konferensen har samlats en fond av erfarenheter som vi bör ta vara på. Det är ett svenskt intresse att även fortsättningsvis få tillfälle att inom en större krets av stater förklara vår egen politik och framföra vår uppfattning om den framtida utvecklingen i Europa. Jag övergår nu till den andra av herr Bohman ställda frågan, nämligen den som rör läget på nedrustningsområdet. Även jag måste med beklagande konstatera att nedrustningsarbetet i Genéve och i FN för närvarande inte gör några påtagliga framsteg. I en värld kännetecknad av hunger och fattigdom spenderas i dag 220 miljarder dollar om året på rustningar. Sveriges möjligheter att påverka utvecklingen är självfallet begränsade. Samtidigt ter det sig angeläget att vi utnyttjar de möjligheter vi faktiskt har. Vi måste tålmodigt och utan att förtröttas hela tiden verka pådrivande på stormakterna. Kravet på konkreta nedrustningsåtgärder måste hållas levande utan att kravet på realism eftersätts. I denna riktning kommer Sverige att fortsätta sitt aktiva agerande i Genéve och i New York, där nedrustningsdebatten i generalförsamlingens första utskott just i dag avslutas. De tre interpellationerna har samtliga berört faran för spridning av kärnvapen. Jag finner det därför angeläget att särskilt uppehålla mig vid icke-spridningsavtalet och därmed sammanhängande problem. Icke-spridningsfördraget, som den 19 augusti 1968 undertecknades och den 9 januari 1970 ratificerades av Sverige, har i dag undertecknats av 83 106 stater och ratificerats av 83. Fördraget har sålunda rönt en vid men inte allmän anslutning från världens stater. En första och uppenbar svaghet är att kärnvapenmakterna Frankrike och Kina inte anslutit sig. Detsamma gäller Indien, som efter kärnladdningsexplosionen i maj måste hänföras till en särskild kategori, mellan kärnvapenstater och icke-kärnvapenstater, utanför fördraget. Ett antal andra stater, som har kärnteknisk kapacitet och därför i princip redan nu eller på sikt har möjlighet framställa kärnladdningar har inte heller biträtt fördraget. Länder som Argentina, Brasilien, Chile, Israel, Pakistan, Spanien och Sydafrika har inte ens undertecknat fördraget medan t.ex. Egypten, Japan, Förbundsrepubliken Tyskland, Italien, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Schweiz undertecknat men inte ratificerat fördraget. När det gäller de sist nämnda västeuropeiska staterna är emellertid ratifikationsförfarandet inlett. Icke-spridningsfördraget föreskriver internationell kontroll genom det i Wien stationerade atomenergiorganet IAEA:s försorg av all fredlig kärnenergiverksamhet i till fördraget anslutna icke-kärnvapenstater. Kontrollen syftar till att klarlägga att klyvbart material används för fredliga syften, och således förhindra att stater framställer kärnladdningar i det fördolda. IAEA kan härvid endast registrera och anmäla avvikelser från fördraget. Staterna skall för ändamålet ingå avtal med IAEA. Organisationen har avslutat förhandlingar med 47 stater om sådana avtal, varav 35 är i kraft. Internationell kontroll kan åstadkommas även på annan grund än icke-spridningsfördraget, antingen bilateralt mellan stater eller genom IAEA:s försorg. I det senare fallet kan kontrollen fås att i praktiken överensstämma med den som förutses under icke-spridningsfördraget. Vad jag nu har sagt innebär att även om kontrollavtal med IAEA enligt icke-spridningsmodellen inte ännu har ingåtts är det klyvbara materialet i många fall likväl föremål för IAEA-kontroll. Detta gäller bl.a. Sverige, som från början haft bilateral amerikansk kontroll av klyvbart material som levererats från Förenta staterna, dvs. i praktiken så gott som allt klyvbart material som finns i landet. Sedan 1972 utövar IAEA denna kontroll i Sverige. Detta sker under ett trepartsavtal mellan Sverige, Förenta staterna och IAEA. Sakförhandlingarna om ett kontrollavtal av icke-spridningstyp mellan Sverige och IAEA har slutförts och ett avtal paraferades den 4 september i år. Avtalet kan undertecknas och därmed sättas i kraft sedan det godkänts, för svensk del, av Kungl. Maj:t och, för IAEA:s del, av organisationens styrelse. Alla till buds stående medel måste prövas för att förhindra spridning av kärnvapen. Granskningskonferensen för icke-spridningsfördraget, som enligt avtalets föreskrift äger rum i maj 1975, erbjuder ett viktigt tillfälle för en sådan diskussion. Självfallet bör då undersökas om åtgärder kan vidtas för att effektivisera själva fördraget. Regeringen anser emellertid att fördraget redan i nuvarande form tjänar ett omedelbart och väsentligt syfte. Det har nämligen ännu inte inträffat att en avtalspart anskaffat kärnladdningar eller kärn vapen i strid mot fördraget. Det saken i stället gäller är att förmå ve — Nr 127 derbörande stormakter att infria sina förpliktelser i fråga om kärnva Fredagen den pennedrustning m.m. enligt artikel VI i fördraget samt att övertala de 22 november 1974 ännu utanförstående staterna att ansluta sig till fördraget. Avtaletskon= I trollmetodik bör kunna effektiviseras utan att den därmed blir onödigt — Ang. säkerhetsoch betungande och opraktisk. Modern dataoch instrumenteringsteknik bör — nedrustningsfrågorkunna utnyttjas. na Men även utanför fördragets ram kan och bör åtgärder vidtas. En möjlighet är att söka förmå stater, som inte anslutit sig till fördraget, att likväl godta IAEA-kontroll av hela sin kärnenergiverksamhet. Till en sådan utveckling försöker Sverige bidra. Liksom herr Wijkman finner jag det angeläget att åtgärder också vidtas för att öka det fysiska skyddet av nukleära anläggningar och av det klyvbara materialet i lager eller under transport. Ökat skydd av nukleära anläggningar innebär att man kan minska sabotagerisker och förebygga stöld av klyvbart material. Därigenom förhindras bl.a. att s.k. sub-nationella grupper — terrorister, gangsterligor och liknande - kommer över klyvbart material för att därav framställa kärnladdningar. Eftersom klyvbart material åtkommet i ett land kan användas i terrorsyfte i ett annat, är ett internationellt avtal i ämnet angeläget. Det bör innehålla överenskomna minimikrav i här berörda avseenden, med möjlighet, självfallet, för en stat att nationellt införa ännu strängare bestämmelser. Att döma av uttalanden vid IAEA:s nyligen avhållna generalkonferens inser ett betydande antal stater nödvändigheten av en sådan överenskommelse. Sverige avser att med kraft verka för att en sådan snarast kommer till stånd. Herr Wijkman hävdar också att internationella regler bör utarbetas beträffande kärnkraftanläggningarnas dagliga drift, exempelvis med avseende på personalens utbildning. Det förefaller mig nog som om alla länder som vill utnyttja kärnkraften i eget intresse inser att det härför krävs högt utbildad och kunnig personal. Av betydelse i sammanhanget är det inom IAEA pågående arbetet för att utöka den utbildningsverksamhet som organisationen redan bedriver samt för att utarbeta säkerhetsnormer för kärnkraftanläggningar. Av vad jag nu har sagt framgår att kärnkraftsutbyggnaden runt om i världen kommer att ställa oss inför stora problem. Kraftreaktorerna kommer att producera avsevärda mängder plutonium. Även om detta plutonium inte är detsamma som vapenplutonium torde det dock kunna användas för tillverkning av kärnladdningar. Vi måste se bortom ickespridningsfördraget och därtill omedelbart knutna avtal. Så till exempel bör undersökas om genom ökade forskningsinsatser förutsättningar kan skapas för användning av plutonium som bränsle redan i dagens kraftreaktorer. Vidare bör prövas möjligheten till internationella upparbetningsanläggningar. Regionalt kan man tänka sig samma slags anläggningar ägda av flera stater gemensamt. Sådana projekt skulle, som jag ser det, ha fördelen att möjligheterna att avleda plutonium från fredlig 85 användning skulle minska. Slutligen kan man överväga att ställa delar av den civila bränslecykeln under någon form av internationell förvaltning. Jag är självfallet medveten om att denna typ av förslag reser ett antal problem. Ett internationellt handhavande av klyvbart material kräver ju en betydande överföring av suveränitet från staterna till en internationell organisation. Samtidigt krävs att organisationen blir sådan att den på ett tillfredsställande sätt kan ta på sig ansvaret för att, på staternas territorier, handha bränslecykelns alla komplicerade moment. Det är uppenbart att det jag senast berört måste ses som arbetsuppgifter på lång sikt. Sverige har emellertid, i nedrustningskommittén i Genéve och just i dessa dagar i FN:s generalförsamling genom ett anförande av statssekreterare Inga Thorsson, inlett den internationella diskussionen i detta ämne. Som kärnvapenfri stat vill vi samarbeta både med andra kärnvapenfria stater och med kärnvapenmakterna för att lämna vårt bidrag till att hindra kärnvapenspridningen, ett av tidens stora problem.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min interpellation. I morgon möter Förenta staternas nye president Gerald Ford den sovjetiska kommunistpartiledaren Leonid Bresjnev vid den sovjetiska Stillahavshamnen i Vladivostok. Mötet utgör ytterligare ett led i förbindelserna mellan de två supermakterna. Att dessa båda makters ledare regelbundet kan träffas, att konsultationer förekommer dem emellan och att förhandlingar förs även om mycket känsliga problem utgör en bekräftelse på att vi i dag kan diskutera relationerna mellan supermakterna i helt andra termer än vad vi kunde göra för ett tiotal år sedan. Att dessutom formliga avtal i betydelsefulla frågor kan träffas dem emellan bekräftar ytterligare den förbättring som världsläget i detta hänseende undergått. Men detta är bara den ena sidan av den politiska världsbilden. Den andra företer oroande — ja, t.o.m. mycket oroande — drag som blivit alltmer påfallande under det senaste året. I Mellanöstern ligger spänningen på en oförändrat hög nivå. Nästan dagliga attacker och terroraktioner kännetecknar spänningsläget. Ingen av kammarens ledamöter lär våga kategoriskt avskriva risken för ett nytt förödande krig inpå Europas knutar när som helst. Cypernkonflikten har bekräftat hur ett till synes avspänt läge plötsligt kan flamma upp i en intensiv konflikt. Att i båda dessa fall krigshandlingarna inte utvidgats till storkrig mellan flera nationer har närmast berott på att de återhållande krafterna visat sig vara starkare. Hur länge så kan vara fallet kan ingen av oss i dag bedöma. Samtidigt brottas den utvecklade världen med alltmer svårbemästrade problem. Vi kan inte bortse från risken för att den ekonomiska obalans som i dag kännetecknar stora delar av den industrialiserade världen kan få så besvärande konsekvenser att också den politiska stabiliteten äventyras. De väldiga globala problem som den enorma överföringen av kapital Nr 127 till de oljeproducerande länderna medför är alltjämt olösta. De förslag Fredagen den som hittills förts fram om ett fast internationellt samarbete för att lösa 22 november 1974 världens försörjningsoch bytesbalansproblem har långt ifrån mött den = enighet som problemens storlek och svårighetsgrad förtjänar. Ang. säkerhetsoch FN:s nyligen avslutade världslivsmedelskonferens i Rom har klart do = nedrustningsfrågorkumenterat risken för omfattande svältkatastrofer i den tredje världen = na under de närmaste åren. Att sådana katastrofer förutom oändligt mänskligt lidande också kan leda till politiska och utrikespolitiska omvälvningar i dessa regioner är mera sannolikt än osannolikt. Den indiska halvön utgör ett exempel på ett sådant område där riskerna är oroande. I vår egen del av världen, i det Europa av vilket Sverige blivit alltmer beroende, har det tidigare önsketänkandet om avspänningspolitikens fruktbärande konsekvenser fått vika för en mer verklighetsnära inställning. Bedömningarna i dag är mycket mera balanserade än tidigare inför vad som uppnåtts, för vad som kan komma att uppnås och vad som uppenbarligen inte kommer att kunna förverkligas. Tydligast framträder denna förändrade grundsyn kanske i Västtyskland. Besvikelsen blev här en nästan oundviklig följd av de högt ställda förväntningar som skapades av den Brandtska östpolitikens inledande framgångar. Visst kommer den västtyska östpolitiken att fortsätta — det är ett europeiskt intresse att så sker — men det är likväl ett faktum att den i dag brottas med ökande svårigheter. Många av de problem som man tidigare trodde sig kunna lösa står fortfarande olösta. Och utsikterna till ytterligare framgångar förefaller i dag vara begränsade — tyvärr mycket begränsade. Det är, herr talman, mot bakgrunden av vad jag här mycket kortfattat skildrat som jag genom min interpellation har velat rikta riksdagens uppmärksamhet på de förhandlingar som pågår i Genéve inom ramen för konferensen om samarbete och säkerhet i Europa. Efter de förhoppningar som väcktes till liv under förberedelsearbetet i Helsingfors för något år sedan, har förhandlingarna visat sig bli betydligt mera komplicerade och avsevärt mera långdragna än vad man tidigare väntat sig. De har därmed också blivit mindre intressanta. Det avspeglas tydligt i massmedias bevakning av vad som händer där nere. Även här i kammaren har konferensen rönt mycket begränsad uppmärksamhet. Och hos allmänheten torde kännedomen om konferensen och om förhandlingarnas förlopp vara nästan obefintlig. Detta gör det desto mera viktigt att vi — dvs. Sveriges riksdag — diskuterar vad som händer och vilken uppfattning som vårt land skall förfäkta i de olika frågor som förekommer på konferensens dagordning. Jag har, herr talman, i tidigare utrikesdebatter fört fram mitt partis synpunkter på konferensen. Ingenting har inträffat som vederlagt de argument för en svensk linje som jag då hävdat. Vad jag nu säger får alltså delvis betraktas som en påminnelse om de grundläggande tankegångar som redan framförts från vårt håll. I dag bryter sig i Genéve diametralt skilda uppfattningar om Europas 87 framtid. För Sovjet har den helt avgörande målsättningen varit att säkra ett västligt erkännande av existerande gränser i Europa, med andra ord av den sovjetiska intressesfären. Man har alltså velat konservera det Europa som utgör en produkt av det andra världskriget och skedet därefter fram till det kalla krig som man nu säger sig vilja göra slut på. För Västeuropa har syftet varit ett annat och i vissa hänseenden motsatt. Målet har inte varit att bevara det bestående i och för sig, utan att låsa upp de lås mellan folken som den hittillsvarande utvecklingen har medfört. Ett erkännande av status quo måste alltså förenas med vidgade möjligheter till fredlig samvaro i ordets djupaste mening mellan folken —- och mellan människorna — på den europeiska kontinenten. Det är långsiktig förändring av det kalla krigets Europa som man eftersträvat i väst. Det är framför allt de här motsättningarna mellan ett mera ytligt och ett mera djupgående, ett mera kortsiktigt och ett mera långsiktigt avspänningsbegrepp — något förenklat uttryckt — som har lett till att säkerhetskonferensens förhandlingar nu i stort sett har stagnerat. En starkt bidragande orsak är naturligtvis att öst i stort sett redan har fått vad öst ville ha. Väst har däremot inte förmått öst till de eftergifter som man bedömt som nödvändiga och som man ansåg utgöra en förutsättning för redan gjorda uppoffringar. Status quo i Europa har säkrats. Men för den frihet och rörlighet som väst ansett utgöra oundgängliga element i en uppgörelse om status quo har Sovjet visat ett massivt ointresse. Då jag i mitten av oktober framställde min interpellation hoppades jag fortfarande att det skulle bli möjligt att slutskedet av konferensen skulle kunna inledas mot årets slut. I dag vet vi inte ens om den redan försenade tidsplanen kommer att hålla. Det vore knappast förvånande om fredskonferensen inte kunde avslutas förrän någon gång framemot sommaren 1975. Som jag redan framhållit har det efter Helsingforsöverläggningarna kommit att ställas stora förväntningar på säkerhetskonferensens arbete och resultat. Äntligen har det yppat sig — har många menat — möjligheter att som ett led i en långsiktig avspänningspolitik åstadkomma en verklig förändring i den europeiska situationen. Äntligen skulle det bli möjligt — har man hoppats — att riva ner åtminstone några av de barriärer som under några olyckliga decennier skilt olika delar av den europeiska kulturvärlden från varandra. Äntligen skulle man i varje fall på vissa punkter kunna bryta ner den Berlinmur som kommit att framstå som sinnevärldens uttryck för de ideologiska motsättningarna mellan Europas två världar. Sådana förhoppningar har varit mest uttalade hos författare och intellektuella. Det är framför allt i den alleuropeiska intellektuella världen som man starkare än på andra håll upplevt den amputering av europeisk kultur och europeisk civilisation som Berlinmurar, taggtrådsstängsel och kulturella tullgränser kommit att utgöra. Ett exempel på reaktionen och förväntningarna inom dessa grupper utgör den appell som 17 av de främsta författarna i den demokratiska världen för några månader sedan riktade till säkerhetskonferensens re — Nr 127 geringar. De krävde konkreta förbättringar i de mänskliga och kulturella Fredagen den kontakterna i hela Europa. Alla aspekter av social och intellektuell kom 22 november 1974 munikation mellan konferensens stater måste höjas till en mycket högre I nivå. De uttryckte sin förvissning om att ”ingen bestående säkerhet kan — Ang. säkerhetsoch uppnås i Europa utan att alla regeringar respekterar de enskilda indi — nedrustningsfrågorvidernas rättigheter eller mer intensiva och obehindrade utbyten i fråga — na om kulturella, informativa och mänskliga kontakter”. Det rör sig — framhöll författarna — ”inte om något ingripande i enskild stats inre angelägenheter, utan snarare om ett allmänt accepterande av principen att säkerhet och samarbete i Europa kräver respekt för mänskliga rättigheter och ett nedrivande av de barriärer som så länge på ett konstlat sätt har delat denna kontinent”. Undertecknarna var: Heinrich Böll, Friedrich Därrenmatt, Pierre Emmanuel, Gänther Grass, Graham Greene, Eugene Ionesco, Leszek Kolakowski, Siegfried Lenz, Mary McCarthy, Norman Mailer, Arthur Miller, Harold Pinter, Denis de Rougemont, John Updike, Vercours, Per Wästberg, Angus Wilson. De intellektuella står inte ensamma. Hos alla de folk som upplevt det kalla krigets mörker, hos alla dem som kommit i kontakt med intoleransen och den bristande förståelsen för fri kulturell skaparkraft och åsiktsfrihet och för politisk yttrandefrihet och rörelsefrihet, finns det en intensiv längtan efter ett friare och öppnare Europa. Och på botten ligger självfallet också medvetandet om att den långsiktiga avspänning som ger förutsättningar för en fredlig alleuropeisk samexistens inte kan förverkligas mellan folken utan frihet inom folken. Det finns i vårt land de som hävdar att det inte kan anses vara något ”svenskt nationellt intresse” att de enskilda medborgarna i det ena eller andra europeiska landet tillförsäkras de friheter som bl.a. garanteras i den europeiska konventionen om de grundläggande mänskliga rättigheterna. Skall vi nå resultat i avspänningsarbetet, får vårt land — brukar det heta — inte lägga sig i hur andra länder respekterar dessa grundläggande rättigheter. Och sådana tankar brukar föras fram även om man är klart medveten om att stater i öst som undanber sig sådan utomstående inblandning själva i sin praktiska politik alltför ofta bryter mot denna princip, exempelvis i sina kontakter med kommunistpartier världen över. Men oberoende härav — herr talman — måste självfallet den internationella principen om icke-inblandning i andra länders angelägenheter respekteras i umgänget de europeiska nationerna emellan. Det vore lika fåfängt som felaktigt att tro att Sverige genom diplomati och statskonst skulle kunna ändra sådana länders styresskick som vi själva inte accepterar. Och det är inte detta som debatten — min debatt i varje fall — egentligen handlar om. Det är mera fråga om en bedömning av själva avspänningsbegreppets innebörd och om vår och hela svenska folkets syn på möjligheten att på sikt garantera frihet, fred och säkerhet för Europas folk. 89 Är det med andra ord möjligt att bygga stabilitet och en varaktig fred på ett samarbete inom ett Europa där det i betydande utsträckning förekommer hårda begränsningar i enskilda människors rörelsefrihet och där yttranderätt och information är underkastade sträng censur? Finns det inte risk för att en avspänning som inte samtidigt eftersträvar en lättnad i dessa hänseenden kan bli en avspänning som avskaffas snabbare än den skapats? Först om avspänning och fred är förankrade inom varje enskilt europeiskt land och bärs upp av de enskilda europeiska medborgarna, har vi lagt en stabil grund för vår kontinents framtida utveckling. Det är mot den bakgrunden, herr talman, som jag nu, liksom tidigare, tillmäter just behandlingen av dessa problem — den s.k. tredje korgen — så stor betydelse för det europeiska säkerhetsarbetet. Och just därför skulle vi gärna vilja höra utrikesministern förklara sig beredd att på den svenska regeringens vägnar ansluta sig till detta vidare och mera långsiktiga sätt att betrakta de europeiska säkerhetsfrågorna. Herr talman! I min interpellation gav jag uttryck åt oro inför utvecklingen på nedrustningsområdet och inte minst beträffande den vidare spridningen av kärnvapen. Jag gjorde det bl.a. därför att vi nu fått klart för oss hur svårt det är att nå överenskommelser mellan de båda supermakterna som begränsar deras egna kärnvapenrustningar. Och jag gjorde det också på grund av det som skett utanför avtalets tillämpningsområde. Även om förväntningarna rörande icke-spridningsavtalet kanske inte varit och nu inte är särskilt högt spända blev besvikelsen massiv, i varje fall i den utvecklade världen, när Indien gjorde sin sprängning av en s.k. fredlig atombomb tidigare i år. Därmed har ännu ett land visat sig ha förmåga att ta steget in i den dyra, exklusiva och farliga atomklubben. Detta till trots måste man — framhöll utrikesministern i sitt svar — se positivt på fördraget och dess resultat. Samtidigt hävdar utrikesministern att problemet varit att förmå supermakterna att leva upp till sina åtaganden och att genomföra ett totalt stopp även för underjordsprov. Jag skulle med anledning härav vilja anteckna några frågetecken i kanten på hans analyser, utan att direkt invända mot de synpunkter han framförde. Förhåller det sig verkligen så, att det är supermakternas kärnvapeninnehav som främst frestar olika icke-kärnvapenstater att leka med tanken att skaffa sig egna kärnvapen? Förhåller det sig inte i stället på det sättet, att det som drivit fram och kan komma att driva fram en ytterligare spridning av dessa vapen är lokala och regionala motsättningar mellan nationer — eller på sina håll ambitioner hos statsledningar att ge sin nation en ledarroll inom en viss del av världen? Och vidare: Förhåller det sig verkligen på det sätt som utrikesministern låter antyda, att icke-spridningsavtalet även på sikt kan komma att hindra ytterligare spridning? Finns det inte trots avtalet en stor risk för att även stater som har undertecknat fördraget eller t.o.m. ratificerat det kan — Nr 127 komma att frestas att slå in på kärnvapenlinjen, om och när de finner Fredagen den att stater utanför fördraget gör detta? 22 november 1974 Sådana frågor — som i dag kanske inte kan besvaras, i varje fall inte = med säkerhet — gör det under alla förhållanden ännu mera angeläget — Ang. säkerhetsoch för oss i vårt land att lämna vår medverkan till allt som kan bringa = nedrustningsfrågorde krafter som ligger bakom kärnvapenspridningen under kontroll. na Vi har alla ett gemensamt intresse av att nästan till varje pris försöka hindra en utveckling som medför att våra barns eller våra barnbarns värld blir en värld bestående av allt fler kärnvapenmakter — en värld i vilken hotet om lokala, regionala eller globala kärnvapenkrig hänger som ett damoklessvärd över mänsklighetens framtid. Jag skall, herr talman, inte fördjupa mig ytterligare i detta väldiga ämne. Jag vill bara påminna om det tankeväckande anförande som fru Inga Thorsson höll här i kammaren under riksdagens allmänpolitiska debatt. Jag instämde i det anförandet och jag har all anledning att fortfarande instämma i det. En del av de frågor som hon berörde kommer herr Anders Wijkman att ytterligare belysa senare i dag. Det råder, herr talman, i vårt land enighet om den svenska utrikespolitikens inriktning och uppläggning. Detta ger styrka åt vår säkerhetspolitik. Med undantag för vänsterpartiet kommunisterna har riksdagspartierna i sina respektive partiprogram fast bekänt sig till vår alliansfria politik. Med anledning av en moderat partimotion för bara ett år sedan har utrikesutskottet och riksdagen åter bekräftat sin uppslutning bakom grundlinjerna för utrikesoch säkerhetspolitiken. Men fördenskull får debatten om vårt utrikespolitiska handlande inte avstanna. Enigheten får inte tas till intäkt för underlåtenhet att föra fram kritiska synpunkter, om man har anledning att ifrågasätta det förnuftiga och riktiga i regeringens handlande eller uttalanden. Samstämmigheten i stort får alltså inte leda till att meningsutbytet upphör i olika konkreta frågor. Olika företrädare för regeringen har under de senaste månaderna sökt föra fram tankegångar som ibland — något oförsiktigt, tycker jag — marknadsförts som ett nytt slags utrikespolitisk doktrin. Enligt denna framställs supermakternas avspänningspolitik som ett hot mot de små staternas intressen. Och Sverige anses vara den stat som främst skall rycka ut till försvar för den intressegemenskap som dessa små stater företräder. Om nu detta skall betraktas som en ny utrikespolitisk svensk doktrin, förefaller den många gånger alltför förenklad, alltför schematiserad för att verkligen kunna åsättas benämningen doktrin. Men inte desto mindre har tankarna under den senaste tiden förts fram med sådant allvar och i så många sammanhang att det har lett till irriterade reaktioner från bl.a. våra nordiska grannar i både öst och väst. Läran om att de små staterna står mot supermakterna och att Sverige skall — som det hette i en tidning häromdagen -”agera spjutspets för de små och mellanstora nationerna”, kan också inbjuda till missupp 91 fattningar, till förenklingar och till direkta felslut. När de två supermakterna tvingade fram vapenvila i Mellanöstern i förra årets oktoberkrig, eller när de ingrep bakom kulisserna som för bara några dagar sedan, var det då exempel på det slags supermaktsuppgörelser över folkens huvuden som Sverige i och för sig motsätter sig? När supermakterna energiskt arbetade på att söka hindra Cypernkrisen att utvecklas till ett regelrätt krig, kan det betraktas som ett exempel på supermaktsuppgörelser som vi inte vill veta av? USA kritiserades som bekant i stället för att inte ha gjort tillräckligt. Svaren på sådana frågor är med största sannolikhet nej. Och det storkrig som man syftade till att söka förhindra skulle ju utan varje tvivel ha hårt drabbat inte minst de små nationerna. Är den nya doktrinen bara en lek med ord? Har man verkligen satt sig in vad den innebär? Det är en fråga som jag tycker att utrikesministern Sven Andersson bör besvara. Det finns många små och medelstora nationer i världen —- många olika slags nationer utanför stormakternas sfär. Det är nationer som representerar vitt skilda samhällsskick. Fåtalet av dem är demokratier. Albanien, Uganda, Sydoch Nordkorea, Spanien, Holland och Algeriet är bara några exempel på små eller medelstora nationer. Att dessa länder och många, många andra skulle ha likartade intressen bara därför att de är små eller medelstora, och att de skulle företräda något slags gemenskap samt att de alla skulle befinna sig i farozonen inför supermaktskomplotter, eller att det skulle ligga i vårt lands intresse att framstå som talesmän för dem, är långt ifrån givet, generellt sett. På FN-dagen den 24 oktober talade utrikesministern om den svenska utrikespolitiken sådan den kommit till uttryck genom vårt handlande inom FN:s ram. Han sökte då klarlägga vad den här nya doktrinen egentligen åsyftade. Den innebär — förklarade han - ”ett försvar för småstaterna inför supermakternas tendens att söka överenskommelser över folkens huvuden”. Men den ”innebär samtidigt inte att vi får ta avstånd från dessa strävanden utan tvärtom att vi betraktar dem som utomordentligt viktiga”. Om, herr talman, den svenska regeringens nya synpunkter på det utrikespolitiska området inte kan klarläggas bättre och ges en innebörd som verkligen klart kan uppfattas både här hemma och utanför våra gränser — som alltså inte leder till missförstånd — då är det kanske bäst att man inte alls försöker sig på något klarläggande. Sverige skall inte bedriva en utrikespolitik där klarheten döljs i dimmor, eller där det eventuella intresset att inhösta bifall får ersätta en genomtänkt analys. Belysande för denna tvekluvna utrikespolitik är en del av det svenska anförandet i Mellanösterndebatten i FN:s generalförsamling i går. Däri hävdas från svensk sida att stormakterna under långa tider kämpat om inflytande i Mellersta Östern och levererat de vapen med vilka de många krigen utkämpats och att de därför har ett klart ansvar för att en slutlig fredlig lösning kommer till stånd. Sverige uttrycker därefter en förväntan om att stormakterna i samverkan med varandra gör vad Nr 127 som står i deras makt för att underlätta en lösning. Men, tillägges det, Fredagen den att uttala en sådan förväntan innebär inte något erkännande av stormak 22 november 1974 ternas rätt till inblandning i små länders angelägenheter. Förväntan har I i stället sin grund i den balansoch avspänningspolitik som nu utgör Ang. säkerhetsoch en väsentlig förutsättning för världsfreden. nedrustningsfrågor I detta korta avsnitt har man, herr talman, lyckats med konststycket = na att samtidigt föra fram flera olika, delvis helt oförenliga ståndpunkter. Man har — för att uttrycka det enkelt — först hårt kritiserat stormakterna för deras spel i Mellanöstern, och det må man göra. Man har därefter bett dem att blanda sig i de små ländernas angelägenheter, något som de i samma stycke förklaras inte ha rätt till. Jag tror uppriktigt sagt, herr utrikesminister, att Sverige inte vinner respekt på något håll genom det slagets ”blandade” deklarationer. För en del år sedan, då man på officiellt svenskt håll verkligen strävade efter att utmejsla klara linjer för vårt utrikespolitiska handlande, höll dåvarande utrikesexcellensen — det hette så på den tiden - Torsten Nilsson ett anförande inför Paasikivi-samfundet. Det var den 11 mars 1965. Han strök däri under Sveriges goda möjligheter till fruktbar kommunikation med utvecklingsländerna och framhöll att det i FN-sammanhang stundom hände att dessa länder och Sverige intog ”besläktade ståndpunkter”. Han angav praktiska exempel på värdet av en sådan samverkan. Men han strök också starkt under de stora skiljaktigheter som förelåg mellan den svenska politiken och de ståndpunkter som många av de nya staterna i Afrika och Asien företrädde. De kallar sig, sade han bl.a., ”neutralistiska”. ”I den mån begreppet ”neutralism” innebär, att vederbörande stat skulle vara förpliktad till något slags ideologisk neutralitet”, förklarade Torsten Nilsson, ”kan det självfallet inte tillämpas på ett land som Sverige, med vår fasta förankring i den västerländska demokratins idéer. Om ”neutralism” betyder, att man i princip anser alla militärallianser vara av ondo och vill förmå andra stater att bli neutrala, kan Sverige inte heller betecknas som ”neutralistiskt”.

Men just därför vore det värdefullt om utrikesminister Sven Andersson ville ge kammaren besked om, i vad mån de klarläggande uttalanden som gjordes 1965 om den svenska utrikespolitikens inriktning och som vid flera tillfällen har understrukits här i riksdagen, fortfarande äger full och hel tillämplighet. 93 Det är, herr talman, en aspekt av stormaktssamarbetet som jag själv anser vara betydelsefullare än de aspekter som regeringen skjutit i förgrunden — betydelsefullare därför att den direkt angår vårt eget land och vårt eget lands säkerhet. Jag har tidigare i olika sammanhang berört den frågan, och dess betydelse motiverar att jag på nytt påminner om den. Jag syftar på den omständigheten att supermakternas handlande kommit att alltmera kännetecknas av att egna realpolitiska intressen skjutits i förgrunden på bekostnad av moraliska och ideologiska motiv. Och ju mer bundna av egna realpolitiska intressen supermakterna blivit, desto större handlingsfrihet kan de befaras kräva eller tillskansa sig inom områden där deras intressen inte direkt kolliderar. Deras strävanden efter att undvika konfrontationer sinsemellan kan alltså leda till att den inbördes toleransramen vidgas och att fördragsamheten från den enes sida gentemot den andres åtgärder kan öka. Även utan maktpolitiskt samförstånd kan därmed osäkerheten i världen öka, liksom också riskerna för och trycket på enskilda mindre stater i utsatta lägen. Detta är en realitet i avspänningen och det nya samförståndet mellan de stora som kan direkt påverka Sveriges säkerhetspolitik, framför allt därför att vi befinner oss i en gränszon mellan supermakternas intressen. Den aspekten borde, tycker jag, tillmätas större uppmärksamhet i regeringens uttalanden än vad som hittills har varit fallet. Jag ber till sist åter att få tacka utrikesministern för svaret.

Herr talman! Jag är tacksam för den översikt som utrikesministern här har lämnat om säkerhet och samarbete i Europa, om nedrustningsfrågorna och om ansträngningarna att hejda spridningen av kärnvapen. Jag skall i stort sett här hålla mig till de frågor jag ställde i interpellationen, men jag kan inte underlåta att säga att herr Bohman har fantiserat fritt om den inställning som vänsterpartiet kommunisterna har till den alliansfria politiken. Vi sluter självfallet upp bakom den. Det fanns i det långa anförande herr Bohman höll ett par punkter som jag tycker var positivt intressanta. Den ena behandlade supermaktsdoktrinen — denna märkliga kinesiska uppfinning, som också har kommit till användning här och som jag, från kanske helt andra utgångspunkter än herr Bohmans, finner ytterligt anmärkningsvärd. Den andra punkten rörde kärnvapenhotet. Där tror jag att vi för en gångs skull kan vara helt ense: kärnvapen gör ingen skillnad mellan kapitalister och arbetare, mellan konservativa och socialister.

Det är självklart att spridningsfrågan — det var den fråga som jag ställde — Nr 127 —- inte helt kan isoleras från den allmänna situationen. Avspänning och Fredagen den samarbete mellan de ledande stormakterna och inom en allt vidare krets 22 november 1974 av stater med olika sociala system bör minska riskerna för spridning av kärnvapen. Ang. säkerhetsoch Utrikesministern visade på den positiva förändring som ägt rum i den = nedrustningsfrågorinternationella bilden under senare år. I svaret nämns med all rätt För — na bundsrepubliken Tysklands överenskommelser med Sovjetunionen, Polen och Tyska demokratiska republiken som varit på en gång viktiga inslag i avspänningspolitiken och utgjort förutsättningen för en fortsatt avspänning och normalisering av de mellanstatliga förbindelserna i Europa och hela världen. Man skulle vidare kunna nämna en serie multilaterala och bilaterala avtal, som vart och ett och tillsammans fått avgörande betydelse.

Det avsnitt av utrikesministerns svar som handlar om relationerna mellan de två stormakterna USA och Sovjetunionen ger, tycker jag, en balanserad tolkning av detta skeende och dess betydelse. Det är ju en väldig förändring som har ägt rum från det kalla krigets tid till dagens situation, från, som det formuleras i det aktuella svaret, ”en politik av konfrontation till en politik av förhandlingar”. Utan denna systematiska förhandlingsverksamhet och de överenskommelser — låt vara begränsade - som den resulterat i skulle situationen i världen utan ringaste tvivel ha varit ännu farligare och osäkrare än den nu är. Mina frågor gällde ett delproblem, ett utomordenligt viktigt sådant. De gällde 1968 års avtal om förbud mot spridning av kärnvapen — hur detta avtal verkat och verkar på det internationella planet och, mera specifikt, vad svenska regeringen har gjort, gör och kommer att göra för att tillämpa och främja detta avtal. Det kärnprov som Indien genomförde den 18 maj i år aktualiserade i särskilt hög grad oron för vart världen egentligen är på väg — trots den serie av deklarationer som gjordes, bl.a. av premiärminister Indira Gandhi den 27 maj, om att det var en fredlig kärnsprängning och att kärnenergin i Indien aldrig skulle användas för annat än fredliga ändamål. Men det väckte oro. Man hade väl på många håll räknat med att fem kärnvapenmakter var tillräckligt och fem för mycket, och här visade det sig nu att en sjätte kunde använda denna teknologi. ”Efter Indien, vem blir nästa medlem i kärnklubben?” — så var en rubrik formulerad i en amerikansk tidning den 28 maj. Ett tjugotal stater anses ha samma möjligheter som Indien att inom ett decennium tillverka sina egna kärnvapen, och av dessa tjugo har endast tretton undertecknat icke-spridningsavtalet och endast sju har ratificerat det. 95 Till dem hör Israel och Egypten som Nixonadministrationen lovade bistå med kärnreaktorer och klyvbart material. I andra fall kan man fråga sig om icke-spridningsavtalet under nuvarande förhållanden ger ett betryggande skydd. Enligt Le Figaro den 19 november har franske ministern för industri och forskning under sitt nu pågående besök i Teheran tecknat avtal om leverans av två kärnreaktorer, var och en på 900 megawatt. De utgör, enligt tidningskorrespondensen, ”första delen av ett mera vidsträckt program, som kan innebära uppförandet av fem reaktorer eller mer”. Iran har anslutit sig till icke-spridningsavtalet, och deras officiella deklarationer tidigare tyder på ett intresse att se det universellt tillämpat. Frankrike står som bekant utanför icke-spridningsavtalet. Vad som är intressant och illavarslande beträffande det franska kontraktet är att det bekräftar att USA:s officiella politik i fråga om avtalet inte tycks vara bindande för de USA-baserade multinationella företagen. Det franska bolaget Framatome, som bygger kärnreaktorerna i Frankrike och nu också skall leverera de två till Iran, ägs till 51 procent av den franska gruppen Creusot-Loire och till 45 procent av amerikanska Westinghouse. Samma kontrakt förutser, enligt korrespondensen i Figaro, ett intimt samarbete mellan Frankrike och Iran i fråga om bränslecykelns industri, nämligen för att exploatera de uranfyndigheter som kan göras i Iran eller en gemensam exploatering av fyndigheter i ett tredje land.

”Det idealiska skulle vara”, heter det i New York Times ledare den 6 oktober i år, ”om kärnbistånd inte alls lämnades till Egypten och Israel som inte accepterat icke-spridningsavtalet”. Indien, som ju inte heller undertecknat icke-spridningsavtalet, lär ha fått sitt plutonium för kärnsprängningen i våras från en relativt liten kanadensisk forskningsreaktor, och den kanadensiska regeringen har protesterat mot denna användning och förklarat den vara en kränkning av 1971 års avtal mellan de båda staterna. USA har stoppat leveranserna av uranbränsle till Indien tills den indiska regeringen på ett tillfredsställande sätt förklarar sin politik, hette det i en korrespondens i International Herald Tribune den 9 september. I en senare korrespondens i samma tidning — den 18 september — sades det att Indien var berett att försäkra att inget bränsle som erhålls från USA kommer att användas för kärnexplosioner. Men vad skulle resultatet bli om Iran i strid mot icke-spridningsavtalet började använda sina resurser för militära ändamål. Frankrike är inte bundet av detta avtal, och erfarenheterna visar att de som haft regeringsmakten i Frankrike sedan åtskilliga år varit föga nogräknade i sina val av handelspartners på det militära området. Så länge ett land inte är självförsörjande på material och teknologi går det att använda sank Nr 127 tioner, dvs. underlåta att skicka nya utrustningar, reservdelar och klyvbart Fredagen den material. Men vad händer när ett land blir självförsörjande på allt detta? 22 november 1974 Och vad händer när ett leverantörsland står utanför icke-spridningsavtalet I eller kringgår det med hjälp av sina multinationella företag i denna Ang. säkerhetsoch bransch? nedrustningsfrågor Uppmärksamheten har hittills koncentrerats alltför ensidigt på pluna tonium och de stora lager av detta klyvbara material som kan bli resultatet av den snabba utvecklingen av kärnkraften. Detta problem kräver en snabb lösning, något som antytts i utrikesministerns svar. Det är ett besvärligt strålskyddsproblem, särskilt när det blir fråga om större kvantiteter. Och det kan bli ett mycket allvarligt problem från fredsbevarande synpunkt. Bästa sättet att oskadliggöra plutonium är att använda det som reaktorbränsle, och det är nödvändigt att detta blir gjort överallt och utan onödigt dröjsmål så att inga lager hinner samlas. Men man bör därför inte glömma att uran-235 är lika användbart som plutonium för bombtillverkning. Och anrikat uran kan tillverkas utan reaktorer. Anledningen till att man från början satsade på plutonium för USA:s militära program var, om jag inte minns fel, att det var lättare att kemiskt skilja plutonium från uran än att separera de två isotoperna uran-235 och uran-238 från varandra. I det förra fallet har man att göra med två grundämnen, i det senare fallet två isotoper av samma grundämne. Nu finns välkända metoder för isotopseparering, och spridningen av kunskaper är naturligtvis svårare att hindra än spridningen av teknisk utrustning och klyvbart material. Därför måste de politiska åtgärderna bli av fundamental betydelse. Utrikesministerns svar belyser hur viktigt det är att den internationella konferensen om icke-spridningsavtalet i maj 1975 blir en kraftsamling för att få snabba och universiella åtgärder till stånd. Enligt svaret har icke-spridningsavtalet undertecknats av 106 stater och ratificerats av 83, men endast 47 stater har avslutat förhandlingarna med IAEA om underavtal för kontroll av icke-spridningsavtalets tillämpning, och endast 35 av dessa underavtal är i kraft. En första och uppenbar svaghet är, som utrikesministern konstaterar, att kärnvapenmakterna Frankrike och Kina inte anslutit sig och att också Indien ställt sig utanför. Samma gäller länder som Argentina, Brasilien, Chile, Israel, Pakistan, Spanien och Sydafrika. Några av dessa länder har både klyvbart material och en utvecklad teknologi, och deras ledningar har visat att de kan underlåta att ta någon som helst hänsyn till vad dessa vapen kan ställa till med. Det är viktigt att Sverige fortsätter med en aktiv politik i fredsbevarande syfte. Överallt i världen är det känt att vi hör till det lilla fåtal länder, som behärskar hela utvecklingskedjan genom att vi inom landets gränser har stora uranfyndigheter, en högt utvecklad reaktorindustri och ett stort antal tekniska och vetenskapliga kadrer på det kärnfysikaliska området. Överallt i världen vet man också att vi kategoriskt avskrivit alla planer på att engagera oss i kärnvapenproduktion. De svenska representanterna 97 kan därför — tillsammans med de övriga nordiska ländernas representanter = spela en betydande roll i ansträngningarna inte bara för att stoppa spridningen av kärnvapen utan också för nedrustning och avspänning. Det uppslag om regionala anläggningar för upparbetning av nukleärt material som framfördes av Inga Thorsson inför FN:s generalförsamlings första utskott den 19 november och som berördes i svaret här hör till dem som kan bli en god grund för icke-spridningsavtalets effektivisering. I utrikesministerns svar fäste jag mig också vid möjligheterna att utnyttja modern dataoch instrumenteringsteknik. Ett argument för att undervärdera IAEA:s kontrollsystem har som bekant varit att det är opraktiskt och personalkrävande och följaktligen ineffektivt. President Kekkonens kända förslag om Norden som en kärnvapenfri zon och liknande förslag beträffande Indiska oceanen och Medelhavsregionen bör med all kraft stödjas. Vid de årliga FN-debatterna om Internationella atomenergiorganets rapporter är det tre punkter som man brukar diskutera, nämligen tekniskt bistånd till utvecklingsländerna, tillämpningen av icke-spridningsavtalets kontrollsystem och kärnkraftens inverkan på miljön. En rad utvecklingsländer har varken vattenkraft, kol eller olja, och vi vet hur hårt många av dem har drabbats av de höga oljepriserna. I tal efter tal i dessa FN debatter vädjas om bistånd med kärnkraftsanläggningar, klyvbart material och teknisk expertis för att man skall få energi till nya industrier, konstbevattning för jordbruket, järnvägskommunikationer och andra trängande civila ändamål. I senator Adlai E. Stevensons stora artikel i oktobernumret av Foreign Affairs finns det åtskilliga intressanta synpunkter på denna spridning av reaktorer och klyvbart material. ”De multinationella företagen måste hindras från att kringgå kontrollen genom att lämna licens eller på annat sätt etablera tillverkningsoch upparbetningsanläggningar hos nationer som inte står under kontroll”, säger han. Effektiva sanktioner måste utvecklas. Sådana sanktioner skulle innefatta bl.a. klyvbart bränsle, reservdelar och datamaskiner. Som en sista utväg skulle man, säger senator Stevenson, tillämpa brett verkande ekonomiska sanktioner. Senator Stevenson har på intet sätt gjort sig känd som någon duva under sin tidigare karriär, men i denna artikel förklarar han att ”en realistisk SALT-överenskommelse med Sovjetunionen sannolikt mer än något annat skulle bidra till att minska betydelsen av kärnvapen”. Han menar att kärnvapen då inte länge skulle bli någon statussymbol för någon stat. Han anser också att USA borde dra tillbaka alla kärnvapen som är stationerade utomlands. Märkligt nog har denna enorma spridning av kärnvapen spelat en mycket liten roll i de senaste årens debatt i Sverige. Det har talats mycket om verkliga och hypotetiska risker med kärnkraften för fredligt bruk men nästan ingenting alls om de enorma verkliga risker som kapprustningen på kärnvapenområdet innebär. Hundratusentals människor har svultit ihjäl de senaste två åren, och hundratals miljoner är undernärda och många kommer att svälta till döds de närmaste månaderna. Också i det perspektivet är det fruktansvärt med detta militära slöseri. Världens rustningsutgifter, därav en mycket stor del till kärnvapen, var i 1970 års kurs 126 miljarder dollar år 1955, 159 miljarder dollar 1965 och 207 miljarder dollar 1973. I år blir det tydligen 220 miljarder dollar enligt utrikesministerns svar. En nedskärning av rustningsutgifterna med bara 10 procent, som Sovjetunionen har föreslagit, skulle — om pengarna gick till den underutvecklade världen - rädda dem som annars kommer att svälta ihjäl och också räcka till för en snabb ekonomisk utveckling i de stater där de styrande har en känsla för folket och inte i första hand för att berika sig själva.